Herr talman! Jag får tacka även för detta svar, som jag tycker var mycket positivt. Biståndsministerns besök i Thailand för cirka ett år sedan väckte stor uppmärksamhet, framför allt med tanke på att ministerns vilja och avsikt med resan var att belysa och lyfta fram barnsexturismens oerhört negativa och människoförnedrande sidor. Det var bra. Biståndsministern, som nyligen åter har besökt Thailand, har säkert en hel del både deprimerande och också uppbyggande minnen med sig därifrån -- minnen som kan omsättas i praktisk handling och resultat. Exempel har redan givits i svaret på min fråga. Resan för ungefär ett år sedan och den debatt som ägde rum i riksdagen i november förra året gav ett mycket gott resultat, som ministern har redogjort för i sitt svar. Det är mycket bra. Det är mycket bra att det har avsatts en polis för att bekämpa den tilltagande barnsexturismen. miljoner. Det var framför allt under 1970 och 1980 talen som västerländska pedofiler och andra med sexuellt intresse av barn började söka sig till Thailand. De upptäckte att alla slags sexuella tjänster gick att köpa, också från små barn. Men en relativt ny kategori barnsexturister är de som nu tror att risken för att smittas av hiv är mindre om den prostituerade är ung och därför utnyttjar barn och ungdomar. Jag tycker hela denna verksamhet är oerhört vidrig. Allt vad man kan göra för att stoppa den måste göras. En svensk man avslöjades ju i sin gärning i Thailand av bl.a. Monica Dahlström-Lannes. Hur följs hans och andra svenska mäns brott upp? Hur arbetar man mot den thailändska regeringen? Hur samarbetar man mera direkt? Statsrådet har nämnt en sambandsman från Rikspolisstyrelsen och andra sådana aktiviteter. Är det bara genom Polisen man samarbetar, eller samarbetar man också direkt mellan regeringarna?
Herr talman! Man får försöka hitta sådant som är uppmuntrande och något ty sig till det. Det uppmuntrande är att den thailändska regeringen har börjat reagera, för att inte säga har reagerat relativt kraftigt med lagstiftning. Jag nämnde Ron O'Grady, som är ledare för ECPAT. Han berättade att man veckan innan vi sammanträffade hade gjort fem nedslag där man hade haffat eller tagit om hand i synnerhet utländska turister som utnyttjat barn. Det ligger en förhoppning i detta. Det skapas en osäkerhet runt denna vidriga hantering -- jag håller helt med Margareta Viklund om att den är vidrig -- som man får se som något positivt. Vi måste stötta och haka fast vid detta och på alla sätt försöka vitalisera arbetet. Det är naturligtvis ett enormt träsk att ge sig ut i också för de thailändska myndigheterna, när man nu låtit det bli så omfattande. Men, som sagt, man kan märka en viss vändning. Det tycker jag man får se som mycket positivt. Kan man hjälpa en enda liten pojke eller flicka ur denna förbannelse har man gjort en insats som är omöjlig att uppskatta. Jag hoppas att det framkom i mitt svar att det är angeläget att inte bara fördöma, haffa och sätta dit. Det är också gränslöst angeläget att se till att det finns verksamheter som tar om hand dem man kan rädda ur träsket och ger dem möjlighet att existera vidare. Där kan ECPAT och andra enskilda organisationer spela en stor roll.
Herr talman! Jag tror att vi är överens om det mesta i den här frågan när det gäller vidrigheter osv. Det handlar ju i väldigt stor utsträckning om de mänskliga rättigheterna, om människovärdet samt om rätten att få vara det barn som man är och få leva under mera gynnsamma förhållanden. Sverige har ju i FN:s konvention för de mänskliga rättigheterna men också i FN:s generalförsamling aktivt agerat i den här frågan när det gäller att tillsätta en särskild rapportör med uppgiften att granska frågor som gäller handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Kommer Sverige i fortsättningen att agera ännu kraftigare i de här frågorna och också föra upp dem ännu högre på FN-agendan, så att man kan få ett gemensamt mellan länderna fattat beslut i det här sammanhanget?
Herr talman! Jag tror att knappast någon regering agerat kraftfullare än vad denna regering har gjort. Det var kanske -- om vi vågar säga det själva -- när Bangkok Post på sin första sida verkligen tog upp den här frågan utifrån de utomordentligt skarpa anklagelser som vi kom med som man började, det sägs i alla fall från de enskilda organisationerna i Bangkok, fundera mera än som tidigare varit fallet. I många länder förekommer föreställningen att man inte skall blanda sig i andra länders ''inre angelägenheter''. Men jag håller helt med Margareta Viklund om att vi här har konventionen att stötta oss på. Naturligtvis kan vi aldrig tala om MR, de mänskliga fri och rättigheterna, utan att bry oss om de här arma pojkarna och flickorna. Vad vi nu arbetar för och hoppas på är att vi får en internationell lagstiftning som innebär att den som begår ett brott i Thailand skall, oavsett varifrån han eller hon är, kunna dömas i sitt hemland.
Herr talman! Frågan är kanske felaktigt ställd. Men vet ministern hur man följer upp ärendet med den man som man fick tag i för några månader sedan?
Herr talman! Det enda jag kan säga är det som har rapporterats i svenska medier, alltså att det tydligen har dokumenterats att den thailändske pojken var minderårig. Det lär nämligen ha presenterats ett dokument, jag har inte sett det själv, som visar att pojken var minderårig. Mer vill jag inte kommentera den affären här och nu.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att fältsjukhuset i Somalia kan drivas även efter årsskiftet. Kristina Svensson har frågat utrikesministern om regeringen avser att säga nej till FN:s begäran om fortsatt stöd till fredsprocessen i Somalia genom det fältsjukhus som Sverige har bidragit med. Frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar de två frågorna i ett sammanhang. För ett år sedan var läget i Somalia mer än katastrofalt. I dag är situationen fortfarande svår, men problemen av en annan karaktär. Den akuta hungersnöden är avhjälpt. Det har kommit regn, och i stora delar av landet har arbetet med att byggga upp allt det som raserats under kriget tagit fart. Enligt en färsk FN-rapport är situationen i Somalia nu normaliserad till 98 %. Undantaget är södra Mogadishu, där våldsamheterna fortsätter. Utgångspunkten för vår hjälp till den somaliska befolkningen måste i fortsättningen vara att hjälpa till med freds och försoningsprocessen. Vi måste medverka vid övergången från katastrof till utvecklingshjälp. Det är med detta i minnet vi skall ta ställning till formen av hjälp. Det råder ingen tvekan om att sjukvården i Somalia måste stärkas. Detta bör dock i första hand ske genom att bygga upp hälsovården i landet och i så stor utsträckning som möjligt involvera den somaliska befolkningen i arbetet. Ett exempel på den typ av insatser som jag anser att vi bör stödja är Internationella rödakorsfederationens projekt för uppbyggnaden av primärhälsovården. För kort tid sedan inkom Röda korset med en förfrågan om stöd till detta projekt, och ärendet bereds för närvarande på SIDA. I längden kan man inte, så som har varit fallet på fältsjukhuset, ha svensk personal för att sköta sjukhustvätten, laga personalens mat osv. Detta krävdes i inledningsskedet, men nu gäller det att finna nya former av bistånd som bättre motsvarar de behov som finns. Det är här intressant att göra en jämförelse med en annan framgångsrik svensk insats i Somalia, nämligen Swedreliefs arbete för UNICEF . Denna har blivit betydligt mindre uppmärksammad än fältsjukhusets men är för det inte mindre viktig. 50 000 barn till livet som ett resultat av dess arbete till en kostnad av 700 kr per person. På fältsjukhuset har ungefär 8 000 patienter, soldater och civila, vårdats under det första året till en kostnad av 14 500 kr per patient! Detta ger en uppfattning om kostnadsaspekterna av olika typer av insatser inom hälsosektorn. När det gäller den konkreta frågan om huruvida Sverige skall lämna kvar sjukhusets materiel i Somalia vill jag gärna referera till samtal som statssekreterare Alf Samuelsson hade i förra veckan i New York med företrädare för FN, däribland Jan Eliasson. Vid dessa samtal framkom det att man från FN:s sida långt ifrån är säker på om det svenska sjukhuset behövs, vare sig det är fråga om att fortsätta driften som i dag eller att lämna kvar, alternativt sälja, materielen. Först när FN har bestämt sig för storleken på den fortsatta operationen vet man vilken sjukvård som är nödvändig. I det uppkomna läget kommer således containrarna med sjukhusmateriel att finnas kvar i Somalia fram till den 15 december. Av detta följer att vi måste ha besked av FN senast detta datum.
Herr talman! Jag tackar Alf Svensson för svaret, som innehöll en del intressanta synpunkter. Icke desto mindre betraktar jag detta som ett olycksfall i arbetet i den här regeringens utrikespolitik. På sätt och vis hade det kanske varit riktigare att göra som Kristina Svensson, dvs. att ställa frågan till utrikesministern. De synpunkter som framförs i svaret är kanske rimliga från en biståndsminister. Men för mig är det uppenbart att det här är allmänna utrikespolitiska synpunkter, och att det alltså är ett olycksfall i arbetet. Det har ju varit en hörnsten i svensk utrikespolitik att mycket aktivt stödja FN. Det skall mycket till innan Sverige säger nej till framställningar från FN. Sådant kan naturligtvis förekomma i speciella fall, men vi skall ha mycket starka motiv. I det här fallet var ju utvecklingen i Somalia mycket dramatisk under hösten 1993. FN:s generalsekreterare har gjort mycket stora ansträngningar för att förmå världssamfundet att inte överge Somalia, vilket det har funnits starka tendenser till.

Jag måste fråga biståndsministern hur man skall tolka det sista stycket i svaret. Är det numera på nytt en öppen fråga huruvida Sverige kan tänka sig att stanna kvar med sjukhusmaterielen?
Herr talman! Också jag tackar för svaret. Men jag beklagar att det inte är utrikesministern som svarar. Frågan är ju ställd till utrikesministern, och frågan inlämnades för ganska lång tid sedan. Ursprungligen var det Pierre Schori som ställde frågan, men han är i FN just nu. Jag tycker att det är ett i många stycken oegentligt svar. Jag beklagar att man inte ser det här som en del av den fredsprocess som ändå är i gång i Somalia, där det här sjukhuset skulle kunna vara en del av den fredsprocessen och vara kvar med sin personal. Jag tycker att biståndsministern i svaret gör en oegentlig jämförelse när kostnaden för primärvård jämförs med kostnaden för den avancerade vård som ofta handlar om kirurgi för att bota människor med skottskador, brännskador, svåra frakturer osv. Det är självklart att sådan vård är dyrare. Man kan inte sätta dessa två vårdformer mot varandra. Naturligtvis behövs både-och. De kompletterar varandra. Jag är av uppfattningen att vårt fältsjukhus bör stanna kvar, dvs. personal plus sjukhus med utrustning. Varför? Jo, för att man gör en omvittnat mycket god insats. Det finns många bevis för det. Detta är framför allt viktigt för FN:s anseende i Somalia. Det är verkligen inte rätt tidpunkt att dra tillbaka våra insatser när alla andra är på väg att lämna Somalia. Då finns det all anledning att detta fältsjukhus med dess goda anseende och rykte -- det handlar faktiskt om FN:s rykte -- skall vara kvar. Jag tycker att man i stället bör visa tålamod. Sverige har verkligen humanitära traditioner som går långt tillbaka i tiden. Jag tycker att vi borde fullfölja dem.
Herr talman! Jag hade i och för sig inte väntat mig något annat än detta litet dramatiska sätt att spela upp detta ärende. ''Olycksfall i arbetet'' och ''svaret är ett oegentligt svar''. Precis som Kristina Svensson sade ställdes frågorna för en tid sedan. Då kan det väl vara intressant att ta till sig något av det som framgick av svaret. FN vet inte riktigt självt om enheten eller utrustningen behövs. Nu i dagarna är det en konferens i Addis Abeba där man skall bestämma sig för hur man skall agera vidare. Nu säger ni att ''Sverige drar sig ur''. Ja, det kan man säga om man bara ser till sjukhuset. Men jag är tvärsäker på att både Lars Leijonborg och Kristina Svensson vet att Sverige är en av Somalias största bidragsgivare. Sverige drar sig inte ur, utan Sverige är i allra högsta grad -- vilket jag också nämnde i mitt svar -- med även i fortsättningen inom den humanitära sektorn och inom den sektor som mera långsiktigt måste satsas på för att skapa fred och försoning. Jag vill starkt understryka att Sverige inte drar sig ur Somalia i egenskap av bidragsgivare. Sverige finns i allra högsta grad där, har funnits där och kommer att finnas där. Jag har inte heller menat att man skall ställa olika vårdformer mot varandra. Jag har bara velat belysa att eftersom resurserna är begränsade måste man våga sig på att tåla och uthärda att vissa prioriteringar måste göras.
Herr talman! Alf Svensson hänvisar i sitt svar till muntliga uppgifter från statssekreterare Samuelsson. Jag har på regeringens uppdrag varit FN-delegat i höst. Jag har en helt annan bild av styrkan i FN:s önskan att detta fältsjukhus skall vara kvar. Det finns också skriftligt dokumenterat. FN har först -- trots att man har varit medveten om vår tidsgräns -- bett oss vara kvar. När vi har sagt nej till det har FN djupt beklagat att vi drar oss ur och har vidare vädjat till oss att åtminstone vara kvar med materielen. Sveriges regering har svarat nekande även på den framställningen, vilket naturligtvis har tagits emot med stor förvåning i FN Vad innebär slutet av statsrådet svar? Finns det fortfarande en möjlighet att Sverige stannar kvar med materielen?
Herr talman! Jag har inte varit FN-delegat i år. Men jag har fått andra signaler från våra FN-delegater än de som statsrådet förmedlar här. Mina kontakter säger att det finns en mycket stark önskan från FN:s sida att Sverige skall stanna kvar. Det är väl inte så konstigt? Det handlar om en medicinsk kompetens som har byggts upp och utvecklats. Det går att genomföra en avancerad medicinsk vård på fältsjukhuset som kommer den civila befolkningen till del också. Det är ju det som är viktigt i sammanhanget. Men, jag tycker att frågan har en annan dimension också. Det var anledningen till att frågan ställdes till utrikesministern. Det här handlar om svensk FN-politik. Jag tycker att jag återigen får bekräftat att denna regering har försvagat den svenska FN politiken. Vi vet alla hur det t.ex. gick med Sveriges kandidatur till säkerhetsrådet.
Herr talman! Det hade varit tilltalande om Lars Leijonborg och Kristina Svensson något hade understrukit att Sverige förvisso finns i Somalia och gör mycket omfattande humanitära insatser. Sverige satsar nu på en långsiktig restaurering av ett samhälle som för närvarande ändå befinner sig i en bättre situation än när Sverige kom dit med fältsjukhuset. Lars Leijonborg och Kristina Svensson är övertygade om att det som regeringen nu i stället vill satsa på inte har samma prioritet och värde för somalierna som detta att fältsjukhuset skall vara kvar. Eller så menar de att både-och skall göras, trots att Sverige är en av Somalias största bidragsgivare. Jag har ingen anledning att betvivla de uppgifter -- även om de är muntliga -- som jag har fått från statssekreterare Samuelsson. Han hade ett personligt samtal med och en personlig kontakt med Lars Eliasson.
Herr talman! Jag är väl medveten om Sveriges engagemang i Somalia. Jag sade faktiskt i mitt första inlägg att det svar biståndsministern gav var bra. Jag delar uppfattningen att det på lång sikt är angeläget att vrida vår insats mer åt det rent humanitära från det militära inslag som fältsjukhuset naturligtvis representerar. Men trots allt är utgångspunkten en prioritering som FN har gjort. Jag menar att man inte kan vifta undan den. President Clinton har skrivit brev till övriga truppbidragare, inklusive Sverige, där han vädjar att Sverige skall vara kvar med sin insats. Sjukhuset har fått en sådan betydelse att jag tror att det skadar vårt rykte att dra tillbaka det.
Herr talman! Det vore intressant att diskutera vilka biståndsinsatser som behövs i ett land som går från krig till fred. Det är en stor fråga, och det är en stor diskussion. Det är många olika insatser som behövs. Naturligtvis skall vi inte stanna kvar med ett fältsjukhus i all oändlighet i Somalia. Det är inte det detta handlar om. Det hela handlar om att det är fel tidpunkt att just nu lämna Somalia. Jag menar att vi här sviker somalierna. Sjukhuset behövs verkligen. Det behövs för att restaurera FN:s anseende i Somalia. Jag hoppas att regeringen kommer att enas kring ett beslut att sjukhuset får stanna kvar med personal och utrustning.
Herr talman! Man kanske skall erinra om att i slutet av oktober beslutade regeringen att skänka ytterligare 30 miljoner kronor till humanitära insatser, till stöd åt demokratiprocessen. Det var via Liv-och-Fred-organisationen. Det skedde efter det att FN kommit med en förfrågan. Då ställde Sverige upp. Vi har också engagerat oss för att återuppbygga rättsväsendet i Somalia. ''Sviker somalierna'' och ''fel tidpunkt''. Jag sade följande till mina medarbetare när Sverige kom till Somalia med fältsjukhuset. ''Kom ihåg en sak. Den dag vi skall gå ut -- den kommer förr eller senare -- kommer vi att få en opinion riktad mot oss. Den opinionen kommer att hävda att det är fel tidpunkt och att vi inte borde gå därifrån än.'' Nu är det likväl så att 70 % av patienterna på det svenska fältsjukhuset är civila somalier. Jag menar att detta talar för att resurserna bör flyttas till de ordinarie sjukhusen, och det är vad som kommer att ske.
Herr talman! Poängen är ju att den utrustning som finns på sjukhuset är avancerad. Varför skall den packas ned? Varför skall den skickas tillbaka till Sverige? Den borde verkligen få stanna på plats. Det är vidare inte första gången som regeringen är ute vid fel tidpunkt när det gäller Somalia. Vi efterlyste från socialdemokratisk sida ett ställningstagande när FN gjorde sin vädjan om att vi över huvud taget skulle medverka i en Somaliainsats. Då drog ni detta i långbänk, och ni går även nu i mycket i andra nationers ledband, nationer som nu lämnar Somalia. Vi borde verkligen kunna visa litet civilkurage och stanna kvar.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare.

Jag hoppas att regeringen i det läget gör så.
Herr talman! Jag har inte förväntat mig att Kristina Svensson skall tycka något annat än att regeringen är ute vid fel tidpunkt. Det kan vi uthärda. Jag tycker inte att det ständiga talet om att vi drar oss ut ur detta är riktigt hederligt. Den som gör det påståendet har därmed påstått att den satsning som nu kommer att göras på de ordinarie sjukhusen är felaktig, dvs. att satsningen på Liv och fredsinstitutet skulle vara felaktig. Det handlar här om prioriteringar. Det finns inte pengar till allt. Sverige är redan Somalias kanske största bidragsgivare. Man kan önska sig allt, men pengarna räcker inte till allt.
Jag medger ytterligare ett inlägg från vardera.
Herr talman! Det är absolut inte fel att satsa på primärvård, och det är bra att biståndsministern har tagit initiativet till de insatser som har redovisats. Men vad jag menar är att insatserna måste komplettera varandra. Sjukhuset behövs fortfarande på grund av de skador som människor har efter kriget.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig på vilket sätt Sverige agerar för att ge stöd till projekt som syftar till att hjälpa de på grund av hiv aids eller i sjukdomar som är relaterade till hiv/aids. Det är ett allvarligt och växande bekymmer för de berörda barnen, deras omgivning, länderna och givetvis för oss som biståndsgivare. Jag har i riksdagen svarat på många frågor som rör utsatta barns situation. Låt mig därför koncentrera mitt svar på konkreta exempel på vad vi från svensk sida gör för att stödja och hjälpa dessa föräldralösa barn. Det första exemplet är från Uganda och det andra från Tanzania. I Uganda ger Sverige ett direkt stöd om 5 miljoner kronor för en tvåårsperiod till ett Unicef-projekt för föräldralösa barn. Antalet föräldralösa barn ökar markant i Uganda, i stor utsträckning som följd av aidsepidemin. FN:s barnfond, Unicef, har ett program som innebär stöd till lokala frivilligorganisationer som på olika sätt försöker förbättra förhållandet för dessa barn. Arbetet syftar till att öka medvetenheten om föräldralösa barns behov och situation, medverka till ökad koordinering mellan frivilligorganisationer på distriktsnivå samt att öka regeringens förmåga att följa utvecklingen vad gäller de föräldralösa barnen. Hur görs då detta? En viktig faktor är utbildning, dvs. kurser för distriktsansvariga så att barnen kan stanna kvar i sin hemmiljö. Sorgen och förlusten av föräldrarna är stor. Om sedan barnen tvingas lämna sin invanda miljö, byn där de hör hemma, blir bördan ännu större. Och vi vet, även om sådant är ofrånkomligt ibland, att barnhem inte är den bästa lösningen. Därför läggs stor kraft ner på kampanjer för att öka medvetenheten om föräldralösa barn, deras behov och situation. Här är arbetet på lokal nivå och genom enskilda organisationer av avgörande betydelse för att möjliggöra attitydförändringar. En viktig del är också att bistå de ugandiska myndigheterna med att notera och analysera de föräldralösa barnens behov. Det andra exemplet gäller Tanzania och Svenska Kyrkans Missions insatser där för föräldralösa barn. Via SIDA har vi hitintills givit ett statligt bidrag till projektet om 4 miljoner kronor. För närvarande bereds ytterligare stöd om 4 miljoner kronor för 1993--1995. Aidsepidemin är särskilt svår i de nordvästra delarna av landet, i Kageraregionen. Här arbetar sedan flera år tillbaka den lokala kyrkan, Evangelical Lutheran Church in Tanzania, med ett socialt stöd till efterlevande barn och eventuella mor och farföräldrar. Projektet innebär bl.a. att engagera anhöriga, bybor m.fl. att organisera olika former av stöd till de drabbade barnen och familjerna. Syftet är att se till att barnen får skolgång, hälsovård, hjälp med inköp av mat och kläder och annan social omvårdnad. Därtill är det viktigt att sörja för att barnens egendom, dvs. deras arv efter föräldrarna, bostad och andra tillhörigheter stannar i barnens ägo och inte tas över av andra byinnevånare. Parallellt med insatser av det slag jag nyss nämnt ger Sverige stöd till bashälsovård m.m. som kommer en större grupp utsatta till godo. Dessutom deltar representanter för Sverige aktivt i det globala aidsarbetet genom en rad enskilda organisationer och FN-organisationer som WHO, Unicef, UNDP och de internationella bankerna. Det normativa arbetet är här ett särskilt viktigt inslag. Det totala svenska stödet till aidsprogram uppgår under innevarande budgetår till 100
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är svårt att få en uppfattning om aidssituationen. Prognoserna när det gäller antalet aidssjuka i världen år 2000 är mycket diffusa och varierande. Prognoserna varierar mellan ca 40 miljoner och ca 120 miljoner människor. Det finns över huvud taget ingen tillförlitlig statistik. Herr talman! Under en konferens om hiv/aids som hölls under överinseende av WHO i Riga i april i år redovisades bl.a. att minst 2,5 miljoner människor över hela världen hittills dött i aids. Ett par miljoner barn har därför blivit föräldralösa. Afrika kommer att vara ca 9 miljoner år 2000. Aidsepidemins verkningar, som innebär att delar av den produktiva befolkningen dör, samt rädsla och okunnighet om hur aids smittar gör att många barn i de värst drabbade områdena helt eller nästan helt är utan tillsyn redan i dag. Värre kommer situationen således att bli. Det handlar om ett mycket stort antal barn, och det gäller att ha planer och framförhållning i detta sammanhang, så att man kan hjälpa de stora skaror av barn som kommer att drabbas. Allt fler rapporterar nu om barnens situation i det aidsdrabbade Afrika. Det är bra att man lägger fram sådana rapporter. Det handlar om barn som vårdar aidssjuka föräldrar och sedan, som ytterligare börda i sorgen efter de döda, tar hand om småsyskonen. Och det finns tragiska, men tyvärr sanna, berättelser om gamla och orkeslösa som lämnas med ända upp till 15 barnbarn då söner och svärdöttrar avlidit i aids. Det är barnen som är de stora förlorarna i en av de värsta epidemier som drabbat framför allt Afrika, där dessutom det traditionella skyddsnätet, storfamiljen, börjat glesna.
Herr talman! Margareta Viklund och jag är överens om hur fasansfull denna epidemi är. Man skulle naturligtvis inget högre önska än att det fanns ett botemedel, som dessutom vore tillgängligt för befolkningarna i u-länderna. Vi vet ju att det, som Margareta Viklund också sade, är i u-länderna i Afrika som hiv aids inom sina nationsgränser.

Vi får heller inte glömma att de här länderna har en så eländig, fattig och erbarmligt svår situation när det gäller att kontrollera blodprodukter och ett som annat att smittan kan överföras på väldigt många sätt. Detta innebär inte, herr talman, att vi på något sätt får slå oss till ro. Det är klart att allt måste göras. Det är tänkbart att våra insatser borde vara större, mer omfattande och bredare än de för närvarande är.
Herr talman! Det senaste håller jag verkligen med om. Jag tycker också att insatserna borde vara större och bredare. Redan för två år sedan när jag var i FN, och även när jag var där nyligen under en period, tog jag upp den här frågan med flera av FN:s hjälporgan. Men av de som jag tycker ganska svävande svar som jag fick framgick att man inte var tillräckligt uppmärksam och åtgärdande när det gäller den här frågan, som jag anser står för ett mycket stort och viktigt problem. Det enda projekt i FN:s regi som Alf Svensson presenterar är det som pågår i Uganda. Det omfattar 5 miljoner. Det tycker jag inte är så förskräckligt mycket egentligen med tanke på allt det som FN skulle kunna göra. Jag tycker att frågan om de föräldralösa barnen är en oerhört stor fråga. Jag tycker att den också skall ges större tyngd på FN:s dagordning, så att man verkligen för upp den och sätter den i fokus, för den är oerhört viktig och angelägen.
Herr talman! Låt mig bara säga att vi är överens om detta. Sedan måste naturligtvis regimerna och länderna själva ta sitt huvudsakliga ansvar, för man har det ansvaret. De kan inte förvänta sig att FN eller att man multilateralt först skall gå in och tala om att de har fel när de påstår att det inte finns hivsmittade och aidssjuka och att det är mycket oklokt av dem att försöka dölja detta. Var ärliga i stället! Det börjar infinna sig ett större mått av ärlighet. Det skall i anständighetens namn sägas. Jag kan inte heller låta bli att påvisa, herr talman, att i morgon, den 1 december 1993, äger Aidsdagen rum, World Aids Day. Det är Världshälsoorganisationen som står för den. Vi får hoppas och vi får arbeta för att större upplysning och kraftfullare resurser riktas mot denna vedervärdiga farsot.
Herr talman! Jag hade inte Aidsdagen i åtanke när jag skrev den här frågan. Det var roligt att den kom så rätt i tiden. Som jag sade förut tycker jag att den här frågan är oerhört stor. Den handlar i alla fall om barnen och deras situation. Skall vi kunna få någon bättre värld, någon bättre ordning på världens problem, måste vi satsa på barnen, vare sig de bor här hemma eller nere i Afrika. Det handlar om 9 miljoner barn år 2000. Det är en oerhört stor skara. Jag vet att man i WHO-kretsar är oerhört ängslig för den här situationen och anser att det måste planeras för hur vi tillsammans skall kunna hjälpa de här barnen. Naturligtvis har de enskilda länderna ett stort ansvar, men det har också alla vi andra som känner till situationen.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig om Sverige kan ge bistånd till republiken Makedonien för att medverka till att landet kan fortsätta vara ett element av stabilitet på Balkan. Lennart Rohdin har vidare frågat utrikesministern vad Sverige gör bilateralt och multilateralt för att republiken Makedonien skall kompenseras för effekterna av FN-sanktionerna mot Serbien-- Montenegro. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar de två frågorna i ett sammanhang. Den förra jugoslaviska republiken Makedoniens ekonomiska situation har allvarligt försämrats. Detta beror delvis på sanktionerna mot Serbien och Montenegro, men har också andra förklaringar, som landets delning. Även dessförinnan var dock ekonomin svag, och republiken utgjorde en av de fattigaste i f.d. Jugoslavien.

Frågan om de utestående skulderna återstår. Nederländerna har bildat en internationell stödgrupp för att kunna reglera de gamla skulderna till Världsbanken m.fl. -- ett initiativ som Sverige välkomnar. Gruppen sammanträder denna vecka i Paris. Vi kommer självfallet att delta i detta möte. Inom Utrikesdepartementet diskuteras nu hur Sverige skall kunna bidra till stödgruppen. På svensk sida anser vi det ytterst angeläget att sanktionerna efterlevs och att de drabbade länderna får fortsatt möjlighet att följa Sverige välkomnar och stödjer Bretton-Woodinstitutionernas arbete med att utforma ett ekonomiskt reformprogram för republiken. Om den makedonska ekonomin kunde stärkas skulle detta på ett positivt sätt bidra till stabiliteten på Jag vill här nämna att det sedan ett par veckor tillbaka finns ett svenskt honorärskonsulat i Skopje med uppgift att främja de bilaterala förbindelserna bl.a. beträffande handel.
Herr talman! Jag tackar för svaret på mina frågor. Egentligen var det bara svar på frågan till biståndsministern. Jag utgår emellertid från att man på Utrikesdepartementet även förstår min fråga till utrikesministern. Uteblivet svar på den frågan får väl tolkas som att regeringen inte har så mycket att redovisa. Biståndsministerns svar målar upp samma bild av förhållandena i Makedonien som jag själv har gjort i mina frågor. Informationen som biståndsministern lämnar om skuldsaneringen gentemot Världsbanken och reformprogrammet som utarbetas av IMF var värdefull information, som jag tackar för. Samtidigt som jag själv besökte Skopje för ett par veckor sedan och talade med bl.a. utrikesministern och andra ministrar pågick fortfarande förhandlingarna med IMF, så det går framåt. Jag tycker att det är positivt att biståndsministern i svaret välkomnar det initiativ som tydligen har tagits av Nederländerna för att de gamla skulderna till Världsbanken skall kunna regleras. Det är naturligtvis bra att det diskuteras på Utrikesdepartementet hur Sverige skall kunna bidra till stödgruppen. Jag tycker nog att vi här skulle kunna få en klar viljeyttring från biståndsministern om att Sverige avser att medverka till det här skuldsaneringsprogrammet, som naturligtvis är en oerhört viktig förutsättning för att Makedonien skall kunna komma vidare med den ekonomiska verksamheten. Men jag ställer mig som sagt fortfarande frågan vad Sverige gör i övrigt i internationella organ: ESK, där vi fram till i dag har innehaft ordförandeposten, FN, där det finns en sanktionskommitté som är tillsatt för att se över möjligheterna att kompensera länder som drabbas av FN-sanktionerna. Om detta fanns ingenting i det svar som biståndsministern lämnade på min fråga till utrikesministern.
Herr talman! Först tycker jag att man i det sammanhanget bör säga att regeringen i Skopje under våren och sommaren ingalunda följde sanktionerna. Det tror jag är allom bekant, och det tror jag naturligtvis att även Lennart Rohdin är väl underkunnig om. Landet blev faktiskt för en tid säte för en omfattande transithandel till Serbien och Montenegro. I egenskap av ESK-ordförande tog utrikesministern en rad initiativ till att få regeringen i Skopje att följa FN:s sanktioner. Det var också andra länder och organisationer som tog sådana initiativ. Det ledde till resultat. I september i år ändrade regeringen i Skopje politik och följer numera sanktionerna. Det har bl.a. bidragit till att sanktionerna börjar bita på allvar i den federala republiken Jugoslavien, alltså i Serbien och Det är naturligtvis oerhört angeläget att Makedonien kan fortsätta att upprätthålla sanktionerna. Skulle Makedonien börja svikta här finns det risk för att andra länder runt om gör sammaledes. Låt mig sedan säga att Sverige m.fl. länder försöker få till stånd en konferens inom ESK:s sanktionsgrupp. Dit skulle man inbjuda representanter för de internationella finansieringsinstituten i syfte att just prioritera projekt som är avsedda att mildra effekterna på Serbiens grannländer av sanktionerna. Vi är alltså inte utrikespolitiskt passiva i det avseendet.
Herr talman! Vid mina samtal i Skopje för ett par veckor sedan beskrev ansvariga ministrar själva de problem som har förevarit när det gäller att upprätthålla sanktionerna. Jag tycker att det är märkligt hur biståndsministern lägger tonvikten i den här diskussionen. Som jag redovisat i min fråga har ju Makedonien varit exemplariskt jämfört med andra delar av det forna Jugoslavien när det gäller både att uppnå sin självständighet och att skapa garantier och möjligheter för de nationella minoriteterna att leva under respekt för de rättigheter som de kan kräva. Trots detta har Makedonien, till skillnad från alla andra länder, drabbats av att Grekland utövade utpressning mot EG så att man inte erkände republiken Makedonien. Här traskade Sverige patrull och efter till dess att det internationella samfundet hade ändrat sig. Detta har drabbat Makedonien mycket hårt. Det har isolerat Makedonien från utrikeshandel. Det har gjort att de inte har kommit i kontakt med de internationella hjälporganen tidigare. Vi har i själva verket medverkat till den försämrade situation som Makedonien har råkat ut för.
Herr talman! Jag är inte säker på att jag vill hålla med om den beskrivningen riktigt. Frågan om kompensation har kört fast i FN. På ESK-mötet i Rom försökte Sverige, som jag nämnde, få till stånd en konferens inom ESK:s sanktionsgrupp för att hjälpa till med kompensationen för det som Makedonien drabbas av på grund av att man ställer upp på sanktionerna. Jag skall också svara på den fråga som Lennart Rohdin ställde i sitt första anförande. Det är min avsikt att vara med och stötta på ett positivt sätt när vi vet litet mer efter det möte som hålls i veckan i
Herr talman! Som biståndsministern mycket väl vet fördröjdes samtalen med IMF och Världsbanken av det faktum att Makedonien inte erkändes, vare sig av andra länder eller av Sverige. Vi följde EG:s förhalningspolitik i den frågan. Detta har försenat arbetet när det gäller en rekonstruktion av ESK, där vi själva har varit ordförande, har i dag ännu inte släppt in Makedonien som fullvärdig medlem, trots att det säkerligen ytterligare skulle ha bidragit till att stabilisera situationen på denna del av Balkan. Där står ju egentligen Makedonien självt för det enda stabiliserande elementet i den konflikt som råder. Som vi har sett de senaste veckorna är det ju inte en ofarlig situation som Makedonien befinner sig i. När det gäller nationella minoriteter har man, både historiskt och i dag, mycket explosivt stoff som kan explodera om den ekonomiska situationen urartar fullständigt. Då kan det bli väl så jobbigt för Sverige när det gäller våra FN-styrkor och vår framtida flyktingpolitik gentemot det forna

Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att minska arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Värmland. Hon påpekar att byggarbetslösheten i dag är 25 % och att den beräknas öka under vintern. Vad vi upplever nu är till stor del en effekt av inflationspolitikens och spekulationsbyggandets tid. Denna sorglösa och ansvarslösa tid har också lämnat förfärande spår i form av finanskrisen som till sin huvuddel har sina rötter i bygg och fastighetsbranschen. Många arbetare lockades då över från exportindustrin till byggbranschen och arbetskåren blev för stor. Nu befinner vi oss emellertid i en situation där hela branschen skakas. Byggarbetslösheten i oktober låg på 24,5 % i hela riket och i flera län var siffrorna högre än i Värmland. Värst var situationen i Jämtlands län där den översteg 38 %. Prognoserna framöver tyder, som Lisbeth Staaf-Igelström påpekar, på ytterligare ökningar av arbetslösheten under vintern. En mycket stor del av de arbetslösa är unga människor. Vi riskerar att bristen på yrkesarbetare kan bli en inflationsdrivande flaskhals när byggandet om någon tid tar fart igen. Det är alltså angeläget att vi minskar byggarbetskåren i förhållande till rekordåren och försöker motivera arbetare att söka sig till andra branscher. Men det är också angeläget att åtgärder görs för att skydda branschen från en alltför kraftig åderlåtning. En viktig insats i denna strävan var det ROT program som presenterades i våras. I detta program ingick ett stöd till kommunala ROT-insatser. Över 40 miljoner kronor av dessa kom Värmland till del. Dessutom har beslut tagits vid ett flertal tillfällen under senare år med inriktning på att stödja byggverksamheten. Jag tänker på satsningar på kulturminnesvård, icke-statliga kulturlokaler, samlingslokaler, tidigareläggning av affärsverksinvesteringar samt ca 3 miljarder kronor till statliga bygginvesteringar. Till dessa insatser kommer återkommande extra insatser på investeringar i infrastruktur som också är av stor betydelse för byggbranschen. Ett beredningsarbete pågår nu inom regeringskansliet med anledning av en framställning från AMS styrelse om ROT-insatser.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag är inte helt nöjd med det. Jag känner till att Värmland inte har den högsta arbetslösheten bland byggjobbarna. Jag vill påpeka att det är svårt för alla som är arbetslösa. Det hjälper inte Värmlands byggnadsarbetare att det är högre arbetslöshet i andra län. Jag kan också vara överens med arbetsmarknadsministern om att byggsektorn måste minskas. Men det måste ske när arbetsmarknaden blir bättre. Det måste ske under socialt acceptabla former. Jag anser att vi i dag skall sysselsätta de lediga byggresurser som vi har. Det innebär en samhällsekonomisk fördel. januari i år fram till den 26 november har man betalat ut över 171 miljoner kronor. Vi har nu gjort en kartläggning i Värmland av olika byggprojekt. I den här kartläggningen har vi kommit fram till att det finns ett stort behov, bl.a. när det gäller upprustning av kommunala byggnader, skolor m.m. Det finns också ett behov av upprustning av bostäder. Det finns alltså ett behov av ett ROT-program. De 40 miljoner som arbetsmarknadsministern talar om i sitt svar är redan intecknade för Värmlands del. Vi har också andra projekt på gång, bl.a. en ny länsflygplats och ett nytt länsmuseum. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om han är beredd att satsa på ett ROT-program. Kan jag tolka den sista meningen som står i svaret som att AMS framställan kommer att behandlas positivt? Är arbetsmarknadsministern beredd att positivt behandla frågan om pengar till länsflygplats och museum i Värmland?
Herr talman! Det pågår även en diskussion om de här frågorna i riksdagen i dessa dagar. Den bör också avvaktas. Jag kan naturligtvis inte hålla på med budgetprövningsarbete i talarstolen. Jag kommer såvitt jag förstår att informeras om den värmländska flygplatsen av landshövdingen m.fl. på måndag när jag befinner mig i Kristinehamn. Jag känner också till museet. Det börjar nu kännas som om ett större antal företag börjar återfå sin investeringslusta. Det är mycket av det vi behöver. Detta är naturligtvis också en fråga som vi får diskutera i budgetarbetet för 1994/95.
Herr talman! Jag känner också till att arbetsmarknadsministern kommer att träffa företrädare för Värmland för att diskutera de aktuella projekten. Men jag vill återigen betona att jag hoppas att bemötandet då blir positivt. Det är nämligen mycket viktigt för just länets byggarbetskraft att få i gång sådana här projekt. Som jag tidigare sade kommer arbetslösheten i vinter att bli över 40 %. Det finns risk att ung och välutbildad arbetskraft kommer att lämna byggbranschen, vilket senare kommer att innebära stora flaskhalsproblem, precis som arbetsmarknadsministern påpekat i sitt svar. Jag hoppas alltså på en positiv behandling av dessa frågor.

Herr talman! Catarina Rönnung har frågat mig om jag är beredd att ompröva beslutet att inte inplacera Regeringen har under de senaste åren vid några tillfällen fattat beslut om att inplacera ett antal kommuner i tillfälligt stödområde. Dessa beslut har föregåtts av en noggrann genomgång av situationen i utsatta kommuner och regioner. Sådana analyser görs fortlöpande inom regeringskansliet. Jag kan inte i dag kommentera behovet av att inplacera viss kommun i tillfälligt stödområde.

Herr talman! Jag kan för dagen inte säga mer än vad jag redan sagt. Inom regeringskansliet pågår det för närvarande en total genomlysning av landets alla kommuner, såsom en förberedelse för ett nytt regionalpolitiskt beslut i denna riksdag. En proposition om det kommer att läggas på riksdagens bord i februari. Därjämte kan en bedömning göras redan nu om det är lämpligt att aktualisera någon speciell kommun för ett inplacerande i tillfälligt stödområde. Men det sker för närvarande en genomlysning av alla kommuner.

Herr talman! Hans Stenberg har frågat mig om jag anser att avregleringen av posten, flyget och elmarknaden får positiva effekter för servicen i glesbygden. Hans Stenberg hänför sin fråga till en frågestund här i kammaren den 16 november då jag konstaterade att ''avregleringsfrågorna är viktiga i ett regionalpolitiskt perspektiv'': Avregleringen syftar till att genom ökad konkurrens få till stånd ökad produktivitet. För att uppnå detta krävs det att flera företag är intresserade av att verka på den aktuella lokala marknaden. För glesbygdsregioner med ett litet befolkningsunderlag är marknaden sällan tillräckligt stor för att konkurrens skall uppstå. Dessa regioner riskerar därför att inte få del av de direkta produktivitetsökningarna. Trots detta kan avregleringarna ha indirekta positiva effekter i glesbygden. Dessa uppstår till följd av att det gamla monopolföretaget genom hårdare konkurrens i tätbefolkade regioner kan tvingas till organisationsförändringar som i praktiken innebär förbättrad service i glesbygd. Låt mig upprepa också annat jag vid det tidigare frågetillfället sade om avregleringsarbetet, nämligen att det skall genomföras så att viktiga samhällsintressen beaktas. Ett viktigt sådant är att bevara eller skapa förutsättningar för utveckling i alla regioner. Detta gäller inte minst våra glesbefolkade områden.
Herr talman! Jag börjar med att tacka för svaret på frågan, även om jag inte blev värst mycket klokare vad gäller vad arbetsmarknadsministern menar. Det är många som i dag är oroliga över vilka konsekvenser avregleringar, bolagiseringar och utförsäljningar av våra naturtillgångar kommer att få för samhällsservicen utanför de stora tätorterna. Vad händer när flyget, posten, elmarknaden och telekommunikationen avregleras? Om de här verksamheterna fortsättningsvis skall bära sina egna kostnader på varje ort, utan att man ser till den totala samhällsnyttan, riskerar vi att få enorma skillnader i serviceutbud i olika delar av landet. Generellt sett får avregleringar nästan alltid negativa konsekvenser i glesbygden, t.ex. i Norrlands inland. Befolkningsunderlaget är ofta alldeles för litet för att man, sett ut ur en rent företagsekonomiskt synvinkel, skall kunna göra investeringar i infrastruktur lönsamma. Det hindrar naturligtvis inte att samma slags investeringar sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv många gånger kan vara väldigt lönsamma. Likadant är det exempelvis med upprätthållandet av postservice på mindre orter och glesbygd. Det är ju rent företagsekonomiskt ingen lönsam affär. Det är inte bara vi socialdemokrater som är djupt oroade över vilka effekter avregleringarna kommer att få. Flera av arbetsmarknadsministerns partivänner har också uttryck sin oro över t.ex. bolagiseringen av Posten och talet om en framtida privatisering. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern: På vilket vis kommer den här förändringen att innebära positiva effekter för glesbygden? Hur kommer exempelvis postservicen i glesbygen att förbättras i framtiden genom att posten bolagiseras?
Herr talman! Oavsett om Posten är ett bolag eller ett statligt verk har man i princip samma skyldighet att försöka vara effektiv. I förslaget till postlag, som riksdagen har att behandla, står det skrivet att postservicen skall vara rikstäckande och innebära att alla människor, oavsett adressort, kan nås av brev och paket. Det står också att kassaservicen skall vara rikstäckande och att Poststyrelsen skall bevaka att post och kassaservicen motsvarar samhällets behov. Det finns också en avregleringsdelegation, som har att speciellt redovisa de regionalpolitiska delarna av detta skeende, enligt direktiv från regering och riksdag. När det gäller televerksamheten har nya Telia ålagts att stå för både data och telefaxservice över hela vårt land. Dessutom går den tekniska utvecklingen väldigt snabbt på det området, och det kommer fram nya metoder som innebär förbättringar för de glesbefolkade delarna. Det finns också bl.a. rätt många västerbottningar som tycker att det är ganska bra att flygpriset har sjunkit med så där 50 %. Men man måste ändå ha en viss aktsamhet och vidta en del åtgärder för vissa utsatta orter. Det är då viktigt att det goda inte slår ut någonting, utan att det finns litet resurser så att vi kan klara av att hjälpa speciellt utsatta delar.
Herr talman! Det är just den framförhållningen med resurserna från samhällets sida som vi saknar. När det t.ex. gäller Posten har ansvaret ensidigt lagts på en aktör på marknaden, och samtidigt konkurrensutsätter man verksamheten. Man behöver inte vara speciellt pessimistisk för att kunna tänka sig att Postens ekonomi i framtiden kommer att kunna bli pressad, att Posten kommer att pressas av den konkurrens man är utsatt för. Det blir ju då inte heller en konkurrens på lika villkor. I ett sådant läge är det mycket lätt att tänka sig en situation då Posten inte längre anser sig ha ekonomiska möjligheter att upprätthålla enhetstaxan och inte heller anser sig kunna ta något regionalpolitiskt ansvar. Anser inte arbetsmarknadsministern att det är regeringens och riksdagens skyldighet att lägga fast spelregler som kan gälla även i oförutsedda situationer i framtiden?
Herr talman! Jag har sagt att det här noga måste följas. Jag har sagt att Näringsdepartementet, nu när man där jobbar med elmarknadens avreglering, noga måste analysera eventuella regionalpolitiska bekymmer som kan uppstå. Posten, som Hans Stenberg tog upp som ett speciellt fall, har ett mycket mycket stort försteg framför alla andra, eftersom man har en rikstäckande organisation och alltså kan förmedla över hela landet. Posten har ju också en stabil ekonomisk situation, och jag är därför för min del inte bekymrad. Men självfallet måste man vara uppmärksam på om Posten börjar göra saker och ting som inte är bra för mer glesbefolkade delar. Nu läggs postverksamheten oftast in i t.ex. befintlig lanthandel. Man stärker på det sättet lanthandeln, och servicen bibehålls nära människorna.
Herr talman! Jag är inte riktigt lika optimistisk som arbetsmarknadsministern när det gäller Posten. I en avlägsen framtid ser jag att det kan bli bekymmer, och då blir det väldigt svårt att ta tillbaka de utfästelser som har gjorts mot de privata företagarna. Man kan inte gärna lägga på ett monopol sedan man har släppt in andra aktörer på marknaden. Jag skulle vilja ta upp elmarknaden, som arbetsmarknadsministern själv tog upp. Det rimliga vore enligt min uppfattning att se över konsekvenserna först, innan man beslutar om en avreglering. Därför har vi också här i riksdagen föreslagit att man borde tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda konsekvenserna av en avreglering innan man genomför en sådan. Vi ser en stor risk i det här för glesbygdens del. Kostnaderna kommer nämligen att öka kraftigt för små konsumenter i glesbygd.
Herr talman! Elmarknaden är ju avreglerad i det socialdemokratiskt styrda Norge, och i stort sett har det där inneburit en prispress. Regeringen tar inte slutlig ställning till avregleringen förrän ett förslag har framarbetats, ett förslag kring vilket det måste råda enighet. Jag för min del vill också känna att de mer glesbefolkade delarna i landet beaktas på rätt sätt i ett sådant förslag.
Herr talman! Erfarenheterna i Norge är inte enbart goda. Jag var så sent som i förrgår i kontakt med en liten elproducent, som nu ser sina möjligheter att fortsätta att bedriva verksamheten i liten skala och att i framtiden kunna göra investeringar som i stort sett obefintliga. Det här innebär att verksamhet i glesbygd slås undan till förmån för de stora producentenheterna. Den andra risken med det hela är att man genom den här avregleringen får en så pass varierad prisbild och en sådan instabilitet i prisbilden att det kommer att drabba våra elintensiva industrier. Vi vet allihop att de finns i de glesbefolkade delarna av landet. De finns i Norrlands inland och i andra glesbefolkade delar av landet.

Herr talman! Lars Björkman har frågat mig vad jag har tänkt vidta för åtgärder för att förhindra missbruk vid användandet av beredskapsarbeten. Lars Björkman hänvisar till uppgifter som förekommer om att enskilda kommuner vid entreprenadupphandling av byggobjekt bryter ur en delentreprenad för att låta utföra denna med stöd av arbetsmarknadsersättning. Anbudsgivare/arbetsgivare har då tvingats permittera anställd personal, som sedan fått utföra arbetet som bidragsberättigat objekt. Beredskapsarbeten skall avse arbeten som ökar antalet anställda utöver vad som ryms inom anordnarens ordinarie budget. Det innebär att anordnaren inte själv helt kan finansiera arbetet vid det aktuella tillfället. Samtidigt kan det vara angeläget att just då skapa arbetstillfällen för arbetslösa. Detta skall naturligtvis inte tillämpas så att entreprenören måste säga upp personal för att sedan utföra samma arbete med beredskapsarbetare. Det skulle bara innebära att en arbetslös tränger ut en redan anställd. Det blir då endast ett nollsummespel. Detta är inte syftet med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. De skall inte konkurrera ut reguljära arbeten. Frågan om undanträngningseffekter är utomordentligt viktig, särskilt nu när vi ser en vändning i ekonomin. Jag vill här peka på de uppföljningar som har gjorts av ungdomspraktiken och arbetslivsutvecklingen. Dessa uppföljningar visar att undanträngning sker i endast ringa omfattning. Jag följer problemen med undanträngningseffekterna kontinuerligt. Jag är synnerligen angelägen om att åtgärderna får avsedd effekt, dvs. att skapa nya öppningar för de arbetslösa utan att störa den reguljära arbetsmarknaden. Slutligen vill jag säga att det är viktigt att man håller på de spelregler som man kommit överens om. Björkman tagit upp, väcker inte respekt.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för det här svaret. Jag tolkar svaret som att min fråga ändå är berättigad, eftersom de här problemen uppenbarligen är kända sedan tidigare. Jag är inte ute efter att på något sätt brännmärka kommuner eller plocka fram enstaka objekt för att tala om att det här missbruket förekommer här och där, utan jag är egentligen intresserad av principerna, och dem har arbetsmarknadsministern delvis uttalat sig om. Vad som gäller i det fall som jag har refererat till är alltså att en totalentreprenad bröts sönder i ett antal delentreprenader, och några av de entreprenörer som ingick i totalentreprenaden fick då finna sig i att anbudet bröts ned. En av de anställda som tvingades permitteras fick som en del i arbetsmarknadspolitiska åtgärder arbetet i stället för att han i regelrätt entreprenad skulle ha fått utföra arbetet åt sin ordinarie arbetsgivare. Det här är naturligtvis beklagligt men inte särskilt ovanligt, enligt uppgifter som jag har fått från hantverksföreningar. Det förekommer här och var i våra kommuner. Detta är speciellt känsligt för småföretagen under vinterperioden. Vi vet att den är mörk inte bara utomhus utan också i den bemärkelsen att antalet arbeten med underhållsobjekt är begränsat. Därför blir dessa arbetsuppgifter oerhört viktiga för företagarna för att de skall kunna överleva med den ringa arbetstillgång som finns. Nu svarar arbetsmarknadsministern här att man har ögonen på missbruket. Jag kan se i svaret att han konstaterar att det har förekommit missbruk.
Herr talman! Som Lars Björkman vet kan jag inte diskutera enskilda fall. Jag känner heller inte till detta fall. Men rent principiellt är det inte korrekt om man vid ett bygge bryter ut en del. Det kan knappast kallas tidigareläggning att man gör just den delen till ett beredskapsarbete. Det jag generellt kan göra är att jag vid mina regelbundna träffar med AMS-ledningen eller ibland med AMS-ledningen och länsarbetsnämndsdirektörer ihop -- där vi brukar ta upp och diskutera saker som jag upplever inte fungerar riktigt bra och som jag får frågor om -- kan ta upp detta för att på det sättet praktiskt rätta till saker och ting. Oftast är det en enskild handläggares sätt att arbeta som gör att ett aktuellt fall uppstår.
Herr talman! Jag är tacksam för den uppmärksamhet som arbetsmarknadsministern visar dessa frågor. Trots det vet jag att man i åtskilliga kommunkanslier funderar över möjligheten att förbilliga sina driftskostnader genom att sätta in arbetskraft med stöd av arbetsmarknadsåtgärder. Jag känner också till exempel på att man i mycket akuta fall har hänvisat till att man fått vattenskador och andra typer av skador på fastigheter och frågat: Kan vi få stöd från Arbetsmarknadsverket för att sätta in arbetskraft i den här typen av åtgärder? Av svaret framgår att detta är en form av missbruk och att statsrådet följer det med uppmärksamhet. Trots det sker missbruk. Det leder till att det redan relativt begränsade utbudet för småföretagen glesas ut ytterligare. Det är därför av yttersta vikt att ta itu med problemen och inte bara konstatera att missbruk förekommer. Man måste statuera exempel och tala om att det är ett missbruk. Vi måste på något sätt komma till rätta med detta. Kommunerna borde inte bara få betala tillbaka de stödpengar de fått, utan man måste också konstatera att förfarandet är otillåtet och vidta åtgärder.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig vilka åtgärder som vidtas för att utvärdering för magisterexamen skall komma till stånd för alla universitet och högskolor. Den nya examensordning som riksdag och regering beslutat om gäller från den 1 juli 1993. Vilka examina som får finnas och vilka universitet och högskolor som för närvarande har rätt att utfärda dessa examina framgår av högskoleförordningen. Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Högskolan i Luleå har generella magisterrättigheter. Vissa högskolor har, efter prövning, givits rätten att utfärda magisterexamen i vissa ämnen, nämligen högskolorna i Karlstad, Växjö och Örebro, Jag vill med anledning av fru Jönssons fråga redogöra för hur prövning för nya examensrätter går till. Universitet och högskolor skall ansöka hos Kanslersämbetet för prövning. Kanslern gör en helhetsbedömning av universitetets eller högskolans möjligheter att upprätthålla kvaliteten i den aktuella utbildningen. Regeringen fattar beslut om examensrätt efter Kanslersämbetets rekommendation och lägger utomordentlig vikt vid denna. Gången är densamma för statliga och enskilda utbildningsanordnare. Halmstad, Jönköping, Kalmar och Skövde om rätt att utfärda magisterexamen är för närvarande föremål för Kanslersämbetets prövning. Jag har erfarit att Kanslern inom kort skall lämna sina rekommendationer till regeringen. Svaret på fru Jönssons konkreta fråga är således att det inte ankommer på regeringen att ta initiativ för att en prövning om examensrätt skall komma till stånd, utan på den som önskar examensrätten.
Herr talman! Tack för svaret, utbildningsministern. Rätten att utfärda magisterexamen är en mycket viktig fråga inom högskolevärlden. Det är därför jag har ställt frågan. Jag är själv verksam i en högskolestyrelse, och just denna fråga är mycket angelägen för oss. Vi fick genom svaret nu en upplysning om hur det går till att få nya examensrätter. Utbildningsministern säger att det inte ankommer på regeringen att ta initiativ, utan det är den enskilda högskolan som skall ansöka. När riksdagen i våras beslutade om en ny högskolelag hade vi i utskottet tidigare diskuterat frågan. Prövningsarbetet skulle ske i rask takt, som vi uttryckte det. Det sades särskilt att det var viktigt för att de mindre och medelstora högskolorna inte skulle förlora i konkurrenskraft i förhållande till de större universiteten och högskolorna. Jag vill ställa en fråga till utbildningsministern: Hur skall regeringen -- som inte sägs ha initiativet i den här frågan -- kunna åstadkomma det som riksdagen uttryckligen uttalat, dvs. att prövningen skall gå i rask takt för att uppmuntra och skynda på högskolorna?
Herr talman! Jag håller med fru Jönsson om att prövningen skall gå så fort det bara är möjligt. Det finns för min del egentligen bara en enda motvägande restriktion, nämligen att det inte skall gå fortare än att arbetet sköts väl. Det är numera genom examensrätten som staten legitimerar högskolor. Man skall ha rätt att fullt ut lita på den bedömning som staten så småningom gör genom Herr talman! Som ett litet bevis på att regeringen har varit angelägen om att skynda på så fort det har varit möjligt kan nämnas att regeringen faktiskt lät några av de medelstora högskolorna som tidigare erbjöd utbildning på 80-poängsnivå utvärderas innan riksdagen fattat sitt slutgiltiga beslut för att de inte i onödan skulle förlora en examensrätt som de i någon mening kunde anses ha. Jag gör vad jag kan för att nu få fram de nya ansökningarna till beslut så fort som möjligt. Jag kan lova fru Jönsson att regeringen inte kommer att ligga på dessa ärenden när väl Kanslern har avlämnat dem till oss. Som jag sade i mitt svar väntar jag ett svar från Kanslern mycket snart.
Herr talman! Det låter bra, och det inger mig lugn. Jag vill när vi diskuterar dessa frågor ställa ytterligare en fråga till utbildningsministern. Vad gäller för de högskolor och universitet som fått generell magisterrättighet? I svaret uppräknas en rad sådana högskolor och universitet. När denna fråga behandlades i våras sade riksdagen att även dessa skulle kunna omfattas av utvärderingssekretariatets prövning. Deras rätt att meddela examen skall kunna bli föremål för prövning om en sådan utvärdering ger skäl till det.
Herr talman! Det är precis som fru Jönsson säger. Om en högskola som har generell rätt att utfärda magisterexamen -- eller för den delen en mindre högskola som har fått en speciell rätt -- vid de kontinuerliga utvärderingar som universitetskanslern är skyldig att utföra befinnes icke hålla måttet, kan en examensrätt tas ifrån denna högskola som ett uttryck för att staten inte längre är nöjd med den kvalitativa nivå som högskolan uppvisar. I detta hänseende är de små och stora högskolorna alldels jämställda, dvs. examensrätten prövas kontinuerligt vid den utvärdering som Kanslern har uppdraget att göra. Herr talman! Min förhoppning är att vi aldrig någonsin i det svenska universitetsväsendet skall hamna i en situation där vi tvingas ta examensrätt från en högskola. Det skulle i så fall kännas som ett kvalitativt misslyckande.
Herr talman! Det är riktigt. Vi hoppas att det inte skall hända i Sverige. Utbildningsministern säger att staten legitimerar högskolorna. Vi förde också en diskussion om knytningen av forskningsresurser till detta med magisterbehörighet. Min fråga till utbildningsministern är: Är detta någonting vi kan återkomma till när det blir mer allmänt med legitimering på grund av magisterexamensrättighet, så att vi kan diskutera tilldelning av forskningsresurser i anslutning därtill?
Herr talman! Det finns ett av riksdagen fastställt program för hur de mindre och medelstora högskolorna skall komma i åtnjutande av forskningsresurser. Det handlar om nätverk tillsammans med större universitet och samarbete med på orten befintlig industri. Därutöver har riksdagen förstärkt anslagen för s.k. Jag finner det naturligt att högskolor som uppvisar stora framgångar, bl.a. i form av magisterbehörighet, har särskilt goda möjligheter att ingå i den typ av nätverk som även berättigar till extra forskningsresurser.
Herr talman! Jag ber då att få tacka för svaret. Jag är nöjd med det.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om det är möjligt att ändra reglerna så att vårdhögskolorna i Vänersborg och Uddevalla kan beredas bättre möjligheter att samarbeta. Vårdhögskolorna vid dessa två orter har inlett ett samarbete med anledning av det reformarbete som regeringen initierat inom den högre utbildningen och forskningen. De ökade kvalitativa kraven har av dessa vårdhögskolor uppfattats positivt och är drivkraften bakom samarbetet. Inom ramen för den nuvarande lagstiftningen kan visserligen vårdhögskolor samverka t.ex. inom ramen för ett kommunalförbund. Denna lösning har dock bedömts som otillfredsställande av de två berörda landstingen. De vill i stället att de två vårdhögskolorna går samman under en gemensam professionell styrelse, men med avtalsreglerade garantier om verksamhet på båda orterna. Denna modell för samverkan i direkt landstingsregi torde dock inte vara möjlig i dagsläget. Jag har speciellt uppmärksammat detta problem i det beredningsarbete som inleddes på Jag har för avsikt att speciellt undersöka förutsättningarna för att kunna inrätta professionella styrelser vid vårdhögskolorna i likhet med vad som gäller vid de statliga lärosätena. För närvarande kan jag dock inte bedöma huruvida detta föranleder förändringar i lagstiftningen eller om andra åtgärder behöver vidtas. Regeringen kommer dock att redovisa resultatet av detta arbete i den proposition om bl.a. vårdhögskolor som kommer att läggas på riksdagens bord i mars 1994.

Herr talman! När det gäller den allmänna frågan vill jag säga att den utredning som Anita Bråkenhielm för något år sedan var ansvarig för tillsammans med mycket annat har lett till ett mycket konstruktivt utvecklingsarbete inom vårdhögskolorna. Det är ofta så att det inte bara är riksdagsbeslut som spelar en roll. Själva förberedelseprocessen spelar roll, eftersom den entusiasmerar människor att pröva sin verksamhet och att finna nya vägar till framgång. Inte minst konstruktivt är att de små högskolorna som har bekymmer med att upprätthålla tillräcklig bredd och kvalitet har börjat se sig om efter samarbetsvillkor. Jag ser utomordentligt postitivt på att denna typ av utveckling nu har börjat inom vårdhögskolorna. Jag delar Marianne Anderssons uppfattning om betydelsen av professionella styrelser. Inom de vanliga högskolorna -- om jag får kalla den statliga delen av högskoleväsendet så -- är detta sedan länge en självklarhet. Jag tycker att det är riktigt att även de landstingskommunala högskolorna på ett eller annat sätt närmar sig de ideal som har fungerat så väl på det statliga området.

Herr talman! Jag kan i alla fall ge Marianne Uddevalla följande positiva signal. När det reformarbete som jag har pekat på i mitt svar går in i sitt mera aktiva skede förutsätter jag att det kommer att bli aktuellt att bokstavligen föra konstruktiva dialoger med varje högskoleenhet. Jag kan lova att jag i det hänseendet mycket konstruktivt kommer att nappa på alla goda idéer som syftar att främja samverkan och därigenom en ökad kvalitet.

Herr talman! Lennart Fridén har frågat om jag är beredd att medverka till att pröva ett system med adjungerade professorer. Jag delar Lennart Fridéns inställning beträffande vikten av att pröva olika metoder att stärka kontakterna mellan högskola och näringsliv. I den senaste forskningspropositionen och i andra sammanhang har jag tagit ett flertal initiativ i denna fråga. Ett system med adjungerade professorer har funnits sedan 1970-talet. Verksamheten inleddes som försöksverksamhet. Innehavaren av en tjänst som adjungerad professor skulle tjänstgöra minst en femtedel av professors heltidstjänstgöring. Tjänsterna tillsattes inledningsvis av regeringen, men på ett relativt tidigt stadium övergick ansvaret till resp. universitet och högskola. Tjänsterna tillsätts numera efter förslag av berörd fakultetsnämnd. Det rör sig om en arvodestjänst för vilken förordnande skall meddelas tills vidare för högst tre år men som kan förnyas. Systemet med adjungerade professorer har varit framgångsrikt och har medverkat till att stärka kontakterna mellan universitet, högskola och näringsliv. Universitetet eller högskolan har dragit nytta av den kompetens som de adjungerade professorerna för med sig. Vad jag nu har sagt innebär inte att systemet inte skulle kunna utvidgas. Eftersom universitet och högskolor själva beslutar om tjänsterna och de hittills inte har ingått i någon statistisk redovisning eller sammanställning, har universitet och högskolor ombetts att redovisa omfattningen av dessa tjänster i den kommande årsredovisningen. På basis härav finns det skäl att bedöma vilka eventuella förändringar som kan behöva vidtas för att förstärka den personella växelverkan mellan universiteten, högskolorna och företagen. Låt mig understryka att jag fäster största vikt vid frågan om att förstärka kunskapsflödet båda vägarna mellan den akademiska vetenskapen och företagen.
Herr talman! Det är som kvällspassets alfa och omega jag får tacka utbildningsministern för svaret. Jag hade nämligen också den första frågan efter kl. Hela svaret är i och för sig positivt. Min fråga avsåg dock närmast den typ av oavlönade adjungerade professorer som bl.a. förekommer i en del andra länder. Jag får skylla mig själv, eftersom jag uppenbarligen ställde frågan litet slarvigt. I slutet av statsrådets svar säger han: ''Vad jag nu har sagt innebär inte att systemet inte skulle kunna utvidgas.'' Detta system är attraktivt både för näringsliv och högskolor. Det innebär att man för in industriellt relevanta faktorer i högskolan. Det skulle kunna skapas fler sådana här poster om det fanns möjlighet att finansiera dem på ett annorlunda sätt. Detta säger de som sitter inne med mer kunskaper än jag om det här. Det som bl.a. har låst utvecklingen på en del ställen är att man har velat vara absolut säker på att man har full uppbackning från den offentliga sektorn när det gäller finansieringen. En av dem som jag har diskuterat denna fråga ganska ingående med bor numera i Sverige men har flyttat hit från ett annat land. Han har själv vandrat mellan en av våra högskolor, ett stort svenskt flygprojekt och en egen konsultverksamhet. Han har upplevt svårigheterna med att gå mellan dessa olika funktioner. Plötsligt är det stopp därför att man absolut vill se slantarna innan man inrättar tjänsten. Om dessa tjänster fanns inrättade och det fanns möjlighet att besätta dem just med de duktiga forskare som framför allt har varit verksamma inom näringslivet skulle det kunna medföra en oerhörd kompetenshöjning för våra universitet.
Herr talman! I slutet av mitt svar underströk jag att vi nu håller på att skaffa oss en bättre överblick över hur systemet med adjungerade professorer enligt den gängse finansieringsformen har utvecklats. Detta gör vi bl.a. för att få ett underlag för att bedöma om de åtgärder som Lennart Fridén är ute efter skulle vara gagneliga. Om jag rent personligen får spekulera om detta tror jag att det är så. Det gör jag av det enkla skälet att jag tror att det är gagneligt för alla universitet att man tar bort så många hinder som över huvud taget är möjligt för ett personellt flöde mellan universitetet å ena sidan och samhället och framför allt företagen å den andra. Ett av de stora problem som regering och riksdag definierar är just att det flödar för litet. Kulturerna är för skilda. Vad vi kan göra är att plocka bort hinder så att kulturerna kan utväxlas i en växelverkan med varandra. Om detta skulle vara en metod för att åstadkomma denna växelverkan är jag den förste att bli en tillskyndare till den. Herr talman! Jag understryker bara att jag först vill veta vilka erfarenheterna har varit. Om erfarenheterna är dem som Lennart Fridén pekar på ser jag inga skäl till varför vi inte skulle kunna gå vidare i den riktningen.
Herr talman! Jag ser fram emot en positiv utvärderingen av detta. Jag tror nämligen att den kommer att bli positiv. Jag känner till personer som har varit rädda för sådana här annorlunda vägar för att utöka forskningskapaciteten vid våra högskolor. Dem kan jag lugna med att det självfallet är fråga om människor som har kompetensförklarats. De kontrolleras innan de väl får en sådan här befattning. Detta har jag också skrivit i frågan. Dessutom skall det självfallet ske en regelrätt förhandling mellan berört företag och berörd högskola innan man gör detta tjänsteutbyte. Jag ser fram emot att det kommer att bli ett sådant här system framöver. Det behöver vi i Sverige för att få ytterligare fart på hjulen.

Fru talman! I bostadsutskottets betänkande Betoningen på ''vissa bostadshus'' bör, om rättvisan skall fram, bokstavligt talat litet närmare beskådas. De nu föreslagna besparingarna berör som bekant endast vissa årgångar och vissa bostadsformer. Därför blir det ett synnerligen orättvist förslag, som drabbar endast vissa. Det är de som råkar bo i här aktuella bostadsbestånd, oavsett om det är hyresgäster, bostadsrättsinnehavare eller egnahemsägare, som regeringen har stannat för att brandskatta. Vilket av partierna i den nu sittande regeringskretsen som slutligen vann dragkampen kanske vi kan få besked om i dagens debatt. Jag har sett många inlägg, och det finns tydligen många tolkningar och även sägner, som en diktare säger i en av sina visor. Kan Mikael Odenberg möjligen i dag här ge riksdagen och väljarna ett klart besked om vilket av partierna i regeringen det är som har fört frågan i hamn? Vilket av de fyra partierna kan alltså offentligt få ta åt sig äran av att slutligen ha vunnit dragkampen om hur upplägget beträffande de här 3 miljarderna skulle ske? Fru talman! En neddragning med 3 miljarder kronor anser vi i nuläget vara oförsvarlig. Samtidigt konstaterar vi att besparingar på hela räntebidragsdelen rör sig om i storleksordningen 20 miljarder kronor på grund av att byggandet drastiskt minskat till följd av regeringens vilda framfart. Förslaget gäller att vi skall spara oss ur krisen. Nu är det alltså 3 miljarder som skall sparas. Förslaget är från rättvisesynpunkt förkastligt. Men det ursprungliga förslaget var än värre till sin utformning. Nu tar man från regeringens sida något längre tid på sig för att genomföra besparingar. Men förr eller senare, dock senast inom tre år, skall resterande räntebidragsdel och därmed en nota om totalt inte mindre än 3 miljarder kronor betalas av nämnda grupper. Snaran dras åt. Om strypningen sker snabbt eller långsamt lär kvitta enligt dem som kan den här frågeställningen. Många bedömare anser det vara en mera plågsam procedur med en lång och utdragen process. Fru talman! Än värre är att den borgerliga regeringen som en extra liten krydda serverar brasklappen att aviseringar om ytterligare indragning av räntebidrag kan förväntas även efter år 1996. Vi får väl hoppas att väljarna får upp ögonen och att de på ett så smidigt sätt som möjligt avpolletterar regeringen Carl Bildt i september månad 1994. Betalningsansvaret drabbar inte alla boende i vårt land, som jag tidigare sagt. Det drabbar i stället ett visst antal utvalda och utsedda som råkar bo i ett visst bostadsbestånd byggt vid en viss tidpunkt. Inför kommande riksdagsbeslut -- alltså dagens beslut här i riksdagen -- om dessa besparingar har vi inom bostadsutskottet utsatts för ett intensivt bombardemang bestående av en omfattande korrespondens och uppvaktningar från många håll. Så sent som i går eftermiddag var representanter för ett antal bostadsrättsföreningar på besök här i Riksdagshuset för att hinna prata förstånd med de borgerliga och Ny demokrati för att förmå berörda att ändra sig i sista stund. Fru talman! Jag hade en dröm i natt, och jag hade hoppats att den drömmen var sann. Drömmen bestod i att Mikael Odenberg och de borgerliga, inklusive Ny demokrati, hade insett följderna av sitt handlande och att man därmed skulle frångå sitt tidigare beslut och följa vår reservation. Drömmen om en tillnyktring i det borgerliga lägret var tyvärr inte en sanndröm. Sedan råkade jag dessutom titta i almanackan. Jag såg då att Oskar har namnsdag i dag och tänkte att nu vill de borgerliga ge Oskar Lindkvist en namnsdagspresent bestående av att man ruckade på tidigare positioner. Tyvärr är väl dörren stängd. För tusentals bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andra boende har det här blivit en ständigt återkommande mardröm. De här människornas sits är allt annat än avundsvärd. De har utan tvekan drabbats av snabbt ökade hyreskostnader som tenderar att bli nästan ett inferno för de närmast berörda. Det kan inte finnas minsta tvivel om att många bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och övriga berörda boende har det synnerligen bekymmersamt i dessa tider. En av de uppvaktande sade i går: Vi spelar inte längre på samma spelplan, dvs. den borgerliga bostadspolitiken har på kort tid förändrats och förvärrats så till den milda grad att många inte känner igen sig. Utgångsläget är så radikalt förändrat att man helt enkelt inte längre klarar av att betala de starkt höjda hyrorna. Dessutom kan många i förväg utläsa att den och den månaden eller det och det året tvingas man i den och den bostadsrättsföreningen att gå i konkurs på grund av räntebidragens snabba nedtrappning. Fru talman! Vårt alternativ är att vi först och främst avvisar regeringens förslag om indragningar vad avser de här aktuella åren. Desutom bör en kommande besparing fördelas rättvist. Med andra ord bör, ja, måste, alla vara med och betala och därmed bära bördorna. Det gäller att vi solidariskt bär bördorna rättvist. Regeringspartierna uppbackade av Dan Eriksson i Stockholm och Ny demokrati avvisar vårt alternativ. Känner inte Mikael Odenberg, Dan Eriksson och deras anhängare av kritiken gentemot indragningen av de föreslagna 3 miljarderna? Känner inte Mikael Odenberg och regeringspartierna kravet från de drabbade? Hör ni inte ropen på förändringar av den förda regeringspolitiken skalla? Det är inte bara de s.k. särintressena, dvs. de boende, som protesterar. Hyresgäströrelsen är en av många intresseorganisationer som på ett tidigt stadium för sin del klart har deklarerat var man står. Hyresgästerna har med kalla siffror och statistik avvisat framlagda förslag med hänvisning till de orättvisa följderna av regeringens besparingsåtgärder. Jag skulle kunna räkna upp en rad organisationer och andra intressenter som är djupt oroade över att regeringen inte lyssnar på det som sägs ute i bygderna. Fru talman! Därutöver har en rad andra kritiker sagt sitt. Bostadsforskare, finansanalytiker och en rad ekonomer har nämligen fört fram sin kritik mot den förda bostadspolitiken. Vid utskottets hearing om bostäder fanns det ett genomgående drag av misstro och kritik från nära nog alla håll. Kan det vara tillfälligheter, eller lyssnar man i det borgerliga lägret inte på opinioner? Fru talman! Det är förresten rätt intressant att konstatera att det numera allt oftare är företrädare för Moderata samlingspartiet som vi möter i bostadsdebatterna. Oavsett om vi ställer en fråga till socialministern eller någon annan minister hamnar ärendet hos skatteminister Bo Lundgren, som då har att svara på frågan -- även om ärendet alltså hör till en annan ministers revir eller kompetensområde. Det är en iakttagelse som blir allt vanligare. Med andra ord är det de konservativa krafterna, med Moderaterna i spetsen, som i regeringskretsen getts huvudansvaret för att så snabbt som möjligt rasera och slakta den sociala välfärdspolitiken, även på boendets område. Mittenpartierna har kapitulerat och lägger sig platt på magen för att låta sig köras över av de nyliberala och konservativa strategerna i kanslihuset. Nu när Bostadsdepartementet är nedlagt och branschorganisationer och folk i gemen börjar få upp ögonen för det skedda, ja, då är det redan för sent. För sent skall syndarn vakna kan man möjligen i sammanhanget åberopa. Regeringens avvisande hållning till att utse en ansvarig minister för att löpande hålla kontakterna med berörda branschorganisationer börjar nu ge märkbara och synbara resultat. Kreditförsörjningen och bankernas avvisande attityd till att finansiera angelägna projekt ute i landet drar man från regeringens sida en tystnadens slöja över. Fru talman! Borde inte regeringen ta ett ordentligt resonemang med banker och andra finansieringsinstitut för att ro hem en rad projekt och rädda jobben i tider som vi nu möter? Även här visar regeringen sin oförmåga och sin inkompetens när det gäller att ta initiativ till åtgärder för att kunna genomföra ett byggande som trots allt behövs både i tätort och i glesbygd. Systemskiftet inom bostadspolitiken har på kort tid resulterat i kraftigt höjda boendekostnader, nedgång på fastighetsmarknaden och ett ras i byggandet. Raset medför att vi går mot en byggarbetslöshet av sällan skådat slag kommande vintersäsong. Ända uppemot 48 000--50 000 byggjobbare kommer att förvägras jobb i år. I min egen valkrets, Värmland, kommer nära hälften av alla byggjobbare att tvingas gå sysslolösa. Vissa orter, som t.ex. Hagfors, har drabbats dubbelt hårt på grund av en kombination av åtgärder som med fog kan kritiseras. Näringsministern och bostadsministern har i en ohelig allians närapå lyckats släcka alla jullyktor inför kommande julhelg i dessa trakter. Julefriden lägrar sig minsann inte över våra marker och min hembygd nu när julesnön och mörkret sänker sig över bygden. Fru talman! Bygginvesteringarna inom landet förväntas sjunka med ca 40 % i år och med 55 % nästa år. Så sent som i går fick vi en skrivelse från Arkitektförbundet, där man är djupt orolig för framtiden. Skall byggandets spjutspets helt slås ut, är deras fråga till oss i utskottet. Vad säger Mikael Odenberg om det? På punkt efter punkt har de utlovade vallöftena strandat. Detta sker i kombination med en politik som är förödande för landet och dess invånare. Magistrar är de som brukar ge betyg. Ett sämre betyg än det som nu utfärdas i samband med juluppehållet lär vara svårt att finna. De allra flesta ministrar i Bildts ministär har av en majoritet av landets olika experter getts klara underbetyg. Kvarsittning i skamvrån som en direkt straffpåföljd är en allmän rekommendation utifrån bygderna. Det är en lämplig åtgärd, fru talman. Tänker Mikael Odenberg och hans allierade vänner -- där inbegriper jag även Ny demokrati -- fortsätta nedrustningen i all oändlig framtid? Känner ni inte ansvar för landet och för de många bostadsrättsinnehavare som nu går sitt öde till mötes? Alla aktioner, alla jobb som kronofogdemyndigheten i dag har och de vräkningar som vi dagligen möter är ju en direkt följd av er politik. Både Boverket och Konsumentverket konstaterar att denna konkursvågs like aldrig tidigare skådats. Det är en konkursvåg som är svår att stoppa och som indirekt härstammar bl.a. från en snabb indragning av räntestödet. Enskilda fondkommissionen har räknat ut att varje sparad miljard kostar staten 3--5 miljarder, eftersom konkurserna för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ökar och därmed bankernas förluster. Notan hamnar förr eller senare hos staten på ett eller annat sätt, och det är vi som får betala. Fru talman! Det betänkande vi i dag behandlar är inte särskilt stort till omfånget, men konsekvenserna av den ena indragna miljarden efter den andra är beklämmande och borde mana oss alla till eftertanke. Det borde mana Mikael Odenberg, Dan Eriksson och alla andra till en verklig tankeställare. Utvecklingen är närmast skrämmande, och följderna är svåra att överblicka. Jag är rädd att följderna kommer att kännas lång, lång tid framöver för dem som olyckligtvis drabbats av regeringens bannbulla och dess förda politik. Varför lyssnar man i det borgerliga lägret inte till kritiker från skilda håll? Varför rattar och kör man ensidigt den enda vägens politik? Jag hoppas att Mikael Odenberg i dag kan ge svar på frågan varför man slår dövörat till och inte lyssnar på de tusentals och åter tusentals hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och egnahemsägare som i dag känner stark oro inför morgondagen. Slutligen, fru talman, yrkar jag bifall till de två socialdemokratiska reservationerna nr 1 och 2 som finns fogade till bostadsutskottets betänkande

Fru talman! Jag förstod att Magnus Persson var bekymrad över att behöva stöta på moderater i riksdagens talarstol. Jag har inget annat försvar än att det med hänsyn till valutslaget finns en viss statistisk risk för detta. Nu spelar det inte så stor roll. Även om det finns meningsskiljaktigheter mellan de olika regeringspartierna och även om vi lägger tonvikt på olika saker behöver det inte vara något bekymmer för Magnus Persson när vi diskuterar olika regeringsförslag. Där får Magnus Persson samma svar oavsett med vilken partiföreträdare han samtalar. Av det skälet går det heller inte att besvara Magnus Perssons fråga om vilket regeringsparti som har vunnit dragkampen om de 3 miljarder i besparingar på bostadssubventionerna som vi i dag har att diskutera. Det har inte förekommit någon sådan dragkamp. Även om Magnus Persson i sitt inlägg underlät att omnämna det, finns det en helt annan bakgrund till att vi i dag diskuterar den här besparingen. Den bakgrunden är den krisöverenskommelse som hösten 1992 träffades mellan å ena sidan regeringen och å andra sidan Socialdemokraterna. I proposition 1992/93:50, som handlade om åtgärder för att stabilisera den svenska samhällsekonomin, redovisas förhandlingsprotokollet från de överläggningar som hade förevarit med Socialdemokraterna under de här nätterna. Jag skall be att få citera punkten 5 Bostadssubventionerna reduceras med 3 miljarder kronor netto 1994-01-01. Effekterna på hyran skall fördelas så rättvist som möjligt.'' Detta är bakgrunden till att vi i dag diskuterar en indragning av 3 miljarder kronor på bostadssubventionerna. Nu vill Socialdemokraterna frångå den krisöverenskommelse som träffades den 20 september 1992. Man har ägnat sig åt något av en oordnad reträtt i flera steg. Det första budet från Socialdemokraterna var: Vi struntar i överenskommelsen. Vi låter bli att dra in 3 miljarder. I stället höjer vi fastighetsskatten. Det drabbar inte bara de 20 % av Sveriges bostäder som har räntesubventioner utan hela fastighetsbeståndet. Så kan man naturligtvis tycka, men det är ett tyckande som inte har någon täckning i krisöverenskommelsen, där det uttryckligen talas om besparingar på bostadssubventionerna. Det hade varit en oklok åtgärd att tillmötesgå Socialdemokraterna, alldeles bortsett från brottet från överenskommelsen. Det hade varit oklokt av två enkla skäl. Det ena skälet är att det grundläggande problemet på den svenska bostadsmarknaden ju är att vi har oerhört höga skatter på boendet. Det andra skälet till att det hade varit oklokt att tillmötesgå Socialdemokraterna på denna punkt och höja fastighetsskatten är att en höjd fastighetsskatt, i jämförelse med minskade bostadssubventioner, hade lett till ett ännu större fall av fastighetsvärdena och därmed ännu fler konkurser och större kostnader för staten genom den s.k. Bankakuten. Vi har i stället från de borgerliga partiernas sida försökt att leva upp till det som stod i överenskommelsen med Socialdemokraterna. Vi har försökt att, som det heter i uppgörelsen, fördela effekterna så rättvist som möjligt på hyran. Det har vi gjort genom att se till att det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär att man undantar de allra senast byggda fastigheterna, som ju är mest utsatta och som har svårast att bära kostnadshöjningar. I de reservationer som Magnus Persson har yrkat bifall till talas det inte längre om höjd fastighetsskatt. Nu fortsätter man reträtten. Man säger: Visst skall vi spara 3 miljarder, men vi skall inte göra det nu, utan någon annan gång. Vi skall inte göra det 1994, 1995 eller 1996. Det framgick också av Magnus Perssons inlägg att vi inte heller bör göra det 1997 eller 1998 men vi skall spara -- någon annan gång. Därmed är naturligtvis hela fältet upprivet. Nu skall det, fru talman, villigt erkännas att även de borgerliga partierna frångår krisöverenskommelsen. Uppgörelsen med Socialdemokraterna innebar att vi skulle spara 3 miljarder 1994. Det gör vi inte. Vi har i stället kommit överens om och skapat en majoritet för att lägga ut besparingen över tre år: 1994, 1995 och 1996. Syftet med är att se till att effekterna för de enskilda hushållen skall bli mindre kännbara. Vad innebär då ett bifall till utskottets hemställan? Jo, drar man in bostadssubventioner från hushåll eller fastigheter, innebär det problem för de boende i den meningen att kostnaderna ökar. Ändå skulle jag vilja säga att den största invändningen naturligtvis är rent principiell, nämligen att indragning av bostadssubvention till befintliga fastigheter i praktiken innebär en sorts retroaktivt beslutsfattande. Man går in i efterhand och ändrar på de grunder på vilka beslut om byggande en gång fattades. Det är naturligtvis inte bra. Nu är inte detta någonting som regeringen har hittat på, utan det är en teknik som snarare Socialdemokraterna har introducerat. Jag vill påminna Magnus Persson om att Socialdemokraterna under sex av sina senaste sju regeringsår just ägnat sig åt den här typen av extra upptrappningar av den s.k. garanterade räntan år från år. Samtidigt finns det skäl att ha proportionerna klara för sig. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär för 1994 att en normalstor lägenhet i genomsnitt drabbas av en extra kostnad på 50 kr i månaden. 50 kr i månaden kan också innebära problem för fastigheter och hushåll som redan i utgångsläget har problem med sin ekonomi. Men det är naturligtvis inte en ökad kostnad på 50 kr i månaden som gör situationen omöjlig. Grundproblemet är faktiskt helt annat än vad det beslut som vi i dag skall fatta innebär. Grundproblemet, Magnus Persson, är att den socialdemokratiska bostadspolitiken under 1970 och 1980-talen drev fram höga produktionskostnader och en extremt hög belåningsgrad och i praktiken ledde in människor i ett boende med priser och kostnader som det inte går att bära långsiktigt. Till detta kommer att de relativa boendekostnaderna har ökat genom skattereformen, eftersom ökade skatter på boendet var det som i stort sett fick finansiera sänkta inkomstskatter. I bostadsrättsfallet tillkommer dessutom att den enskilde bostadsrättshavaren inte alltid riktigt har ödet i sina egna händer. Den enskilde bostadsrättshavaren är inte bara beroende av att han själv klarar ekonomin utan också av att de andra medlemmarna i föreningen gör det. Är det någon som inte gör det, finns det möjlighet att avsäga sig sin bostadsrätt. Då får de kvarvarande bostadsrättshavarna bära även den kostnaden. Detta är inte heller ett resultat av det beslut som riksdagen skall fatta i dag, utan det är den svaghet som naturligtvis bostadsrätten som upplåtelseform har jämfört med en full äganderätt och jämfört med hyresrätten. Hyresgästen har möjlighet att flytta till annat boende utan att göra några kapitalförluster. Nu förespeglar Socialdemokraterna och Magnus Persson: Rösta på oss, så skall vi lösa det här. Vi skall subventionera bort era problem. Det är naturligtvis inte särskilt trovärdigt i en situation där staten redan i utgångsläget saknar ungefär 200 miljarder kronor om året. Det är inte heller särskilt trovärdigt om man betänker att det just är subventionskarusellen som i hög grad har lett fram till de problem som vi i dag har på bostadsmarknaden.

Ingen är betjänt av en socialdemokratisk politik där man fortsätter att skjuta problemen framför sig. Ingen är betjänt av att trovärdigheten i saneringsprogrammet för statens budget sätts i fara. Ingen är betjänt av att kronan fortsätter att falla, att vi får tillbaka inflationen och att räntorna stiger. Det är tvärtom så att det inte finns någon enskild faktor i samhällsekonomin som har större långsiktig betydelse för allas vårt boende och kostnaderna för det än räntan. Härvidlag har regeringspolitiken trots allt varit ganska framgångsrik så här långt. Vi har alltjämt en låg inflation. Vi har under det senaste året haft kraftigt fallande räntor. Det dokumenteras också genom att man nu träffat hyresavtal på den svenska bostadsmarknaden som betyder de lägsta höjningarna sedan 25 år tillbaka. Fru talman! Den besparing som vi har att fatta beslut om är ett resultat av krisöverenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna. Vi står fast vid den. Den innebär en av flera nödvändiga åtgärder för den långsiktiga saneringen av de svenska statsfinanserna. Den har med regeringens förslag fått en utformning som är hanterlig för de enskilda hushållen. I genomsnitt rör det sig alltså om 50 kr i månaden för en normalstor lägenhet i det fastighetsbestånd som har bostadssubventioner. Det är en effekt som i praktiken knappast motiverar de torgmötesliknande omdömen som Därmed ber jag, fru talman, att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkande 3.

Herr talman! Först en liten kommentar. Jag brukar gå i tidningsrummet och läsa tidningar. Jag hittade ett debattinlägg i Västernorrlands Allenhanda, där Görel Thurdin skriver följande: ''Centern har sett till att krisuppgörelsens besparingar av räntebidragen fördelas på tre år i stället för på ett.'' Nu råkar Görel Thurdin vara mark och planminister i den sittande regeringen. Jag har sett liknande artiklar där olika statsråd från olika partier tar åt sig äran. Ni får väl sinsemellan bråka om det. Fru talman! Mikael Odenberg nämnde p. 5 och avsåg då krisuppgörelsen. Det är riktigt att vi tyckte att man borde fördela kostnaderna så rättvist som möjligt. Ni från majoriteten säger att det är vissa årgångar som skall var med och betala, och det är det som vi vänder oss emot. Detta är en väldigt viktig gränslinje. Vi anser att ni å er sida har svikit den överenskommelse som har träffats. I en lågkonjunktur, som den vi nu upplever, kan det inte vara vettigt att gå ut och säga att man skall spara in ytterligare 3 miljarder. Mikael Odenberg sade att man skulle försöka att rikta in sig på enbart vissa årgångar. Men enligt vårt sätt att se nådde ni inte ända fram. Tidpunkten för den valda indragningen är dessutom fel. Det är också fel åtgärd som sätts in. Mikael Odenberg sade vidare att detta egentligen är fråga om småsaker -- en femtiolapp. Det är möjligt att Mikael Odenberg, som bor i bostadsrätt på Östermalm och tjänar rätt hyggligt, kan tycka så. Men de människor som jag möter har näsan just ovanför vattenlinjen och klarar inte en ytterligare upptaxering. De klarar kanske inte sina utlägg vid månadens slut. Då kommer Mikael Odenberg och kräver att de skall betala. Fru talman! Mikael Odenberg stod här i talarstolen som en ''ungmuffare'' och sade att regeringen har klarat sig bra. Det är Mikael Odenberg ganska ensam om att tro och tycka. Det kan man tycka på MUF-stämmorna och på moderata enskilda möten, men man skall inte gå ut och inkompetensförklara alla kritiker i det här gänget. Det finns också en rad kritiker utanför huset. Det skräckscenario som målas upp ifall socialdemokraterna skulle ta hand om bostadspolitiken känner jag inte igen när jag går ut bland folk på gatan. Fråga dem som står och skallar här utanför Riksdagshuset vad de tycker!
Fru talman! Nu börjar man känna igen Magnus Persson. Hans inledningsanförande var litet högtravande parlamentariskt, men nu börjar de gamla torgmötestakterna komma fram. När man går en guidad tur i Riksdagshuset kan man ibland höra att guiden säger: Där borta på andra sidan bankhallen går riksdagsmannen Persson i Karlstad med huvudet under den ena armen och det socialdemokratiska partiprogrammet under den andra. Det går inte att misstolka krisöverenskommelsen, Magnus Persson. Det står uttryckligen i denna att besparingen om 3 miljarder skall tas ut på bostadssubventionerna. Det går aldrig att utläsa av detta att man i stället skall höja fastighetsskatten. Om detta hade varit innebörden av krisöverenskommelsen, hade det stått i p. 5 att 3 miljarder skall inbesparas genom höjd fastighetsskatt. Men nu står det inte så, Magnus Persson. Det står att 3 miljarder skall inbesparas på bostadssubventionerna. Det är svårt att spara in på bostadssubventioner när det är fråga om fastigheter som inte har några subventioner. Därför kommer 20 % av det totala fastighetsbeståndet att drabbas. Vi försöker dock att lägga ut besparingen så rättvist som möjligt, så att de allra senast byggda årgångarna skyddas, eftersom det är dessa som är mest känsliga och har svårast att klara ytterligare kostnadshöjningar. Effekten 1994 blir ganska liten tack vare att besparingen läggs ut över tre år. Det är en bra åtgärd. Om Görel Thurdin hävdar att det är Centern som skall ha äran för detta, så låt gå för det. Det är ointressant. Det viktiga är att krisöverenskommelsen genomförs på ett sätt som är hanterligt för dem som drabbas av de minskade subventionerna, nämligen egnahemsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster. Mot den bakgrunden är det bra att besparingen läggs ut över tre år. Däremot är det inte bra att Magnus Persson och socialdemokraterna numera över huvud taget inte vidkänns den krisöverenskommelse som man satte sina namnteckningar under den 20 september 1992.

Fru talman! Jag vill ge Mikael Odenberg ett gott råd. Han borde ibland i sin debatteknik visa litet ödmjukhet och inte försöka inbilla sig själv och andra att den här regeringen har lyckats bra. Gå i stället till regeringskansliet och tala om att regeringen har misslyckats med den förda politiken! Det är precis vad ni har gjort. Det är vad folk på bygden tycker. Vi har inte sagt att dessa besparingar inte skall tas ut. Men de genomförs vid fel tidpunkt, Mikael Odenberg. Dessutom skall alla vara med och betala. Detta är den fundamentala skillnaden när det gäller den framtida bostadspolitiken. Fru talman! Jag är oerhört stolt över att bära det socialdemokratiska partiprogrammet under armen. Det är bra om guiderna i riksdagen och Mikael Odenberg påpekar att jag bär på det. Den ledstjärna som socialdemokratisk bostadspolitik har haft under 70-talet känner jag stor stolthet över. Vi har inte den segregation som finns i många andra länder. Vi har inte heller de skiktningar som finns i bostadsbeståndet där de konservativa krafterna leder bostadspolitiken. Det är det, Mikael Odenberg, som är den fundamentala skillnaden mellan en socialdemokratisk politik och en politik där plånboken skall styra, där marknadshyror och annat skall göras gällande. Vi kommer att slåss för vår politik i valrörelsen, och det kommer vi också att vinna valet på.
Fru talman! Magnus Persson vidgar diskussionen hela tiden. Han var inne på sysselsättningen i Hagfors i sitt inledningsanförande. Nu börjar han föra in marknadshyror, segregation i boendet och en del andra komponenter i debatten. För min egen del kommer jag att försöka att hålla mig till ärendet. Angående temat ödmjukhet vill jag säga att det må vara en brist i min personlighet att jag, när jag äntrar en talarstol, har svårt att visa ödmjukhet. Nu är Magnus Persson kanske inte riktigt det föredöme som jag brukar hänvisas till här i kammaren. Jag tycker dock att regeringen på viktiga och centrala punkter har lyckats. Jag försöker inte att bortförklara de stora problem som vi har i den svenska samhällsekonomin. Men när det gäller bostadsmarknaden och andra viktiga områden har regeringspolitiken varit framgångsrik. I mitt inledningsanförande pekade jag på de kraftigt fallande räntorna, vilket isolerat är det allra viktigaste för oss alla i vår egenskap av hyresgäster, bostadrättshavare eller egnahemsägare. Detta kommer till uttryck i -- vilket jag också påpekade i mitt inledningsanförande -- att man nu på hyresmarknaden träffar avtal om de lägsta hyreshöjningarna på 25 år. Magnus Persson sade att det är klart att vi måste spara för att sanera statsfinanserna, men att vi inte skall spara just nu. Då är frågan: När vill Magnus Persson spara de 3 miljarderna som hans partiordförande satte sin namnteckning under den 20 september 1992? Han vill inte att det skall sparas 1994. Det skall inte sparas 1995, 1996, 1997 och det skall inte sparas 1998. När vill Magnus Persson genomföra besparingen? Vill han genomföra den 1999? Det är så dags, därför att då har den här regeringen, om den blir omvald vid nästa val, redan klarat saneringen av statsfinanserna, tyvärr i strid med socialdemokraterna.

Fru talman! Låt mig först påminna om den ursprungliga uppgörelsen. Vi har inte sprungit ifrån den. Fru talman! På grund av regeringens drastiska åtgärder har 20 miljarder sparats som skulle ha fallit ut på räntebidragsdelen. De har inte utfallit, eftersom ingenting byggs här i landet. Vi har sagt att det i nuläget inte kan vara vettigt att spara in de Ny demokrati och Dan Eriksson hade kunnat ansluta sig till vår reservation. Reservationen innebär att alla skall vara med och betala. Jag tror inte att signalerna till marknaden hade inneburit något speciellt i det avseendet. Den besparing som Dan Eriksson pekar på avser dessutom biståndet. Vi skall i den här delen inte blanda ihop kreti och pleti. Men sanningen är, fru talman, att Ny demokrati skyndade till regeringens stöd och är medansvarigt till besparingen på 3 miljarder. Detta noterar inte bara jag utan självfallet också landets bostadskonsumenter. De skall då också känna till vilka som till syvende och sist fått vara med och betala notan.

Fru talman! Vi har inte sprungit ifrån överenskommelsen utan senarelagt den. Vi anser att det med den lågkonjunktur som vi nu upplever är fel tidpunkt att göra indragningen på 3 miljarder. Det är vad det är fråga om. Dan Eriksson och andra som möter bostadsrättshavare, hyresgäster och egnahemsägare får förklara varför ni är så snabba att gå regeringen till mötes i det här förslaget. Ny demokrati har inte gjort sig speciellt känt för att hoppa på tåget, om man inte vet vad som befinner sig bakom knuten. Detta var nog en tillfällig tillnyktring från Dan Erikssons sida.

Fru talman! Det här blev en något abstrakt och märklig diskussion. När man lyssnar på diskussionen kan man få intrycket att det som nu kommer att ske för knappt en femtedel av de boende i Sverige beror på att Socialdemokraterna har varit med om en uppgörelse som egentligen tolkades olika. Jag vet att Mikael Odenberg har blivit något slags hjälte i olika läger, när han skrev debattartiklar där han över huvud taget var emot den här besparingen. Vi har under tiden efter den s.k. underbara natten kunnat konstatera att Sverige är på väg utför i en allt större utförsbacke. Samtidigt fanns det tolkningstvister om uppgörelsen, vilket man kan diskutera och skylla på vem som helst. De som satt med under den här underbara natten kanske inte riktigt hade klart för sig vad konsekvenserna av den skulle bli. Man skulle fortsätta att diskutera frågorna, och i det medverkade bland andra jag, i vår gruppstyrelse. Då var det enkelt för oss att konstatera att om man skall minska kostnaderna för de boende så måste det fördelas på ett sådant sätt att alla är med och betalar. Det är ganska enkelt. Nu är det de knappt 20 % som bor i de dyraste bostäderna i Sverige som får vara med om att betala, vilket en del här kallar för lindrigt. Jag vill påstå att det är ungefär som med mannen med hunden: man kuperar svansen tre gånger. Man säger att det blir lindrigt därför att man skjuter upp det till 1994, 1995 och 1996. Men vad är ''lindrigt''? Låt mig ta ett exempel: En bostadslägenhet, en 3:a, som är byggd 1991 kommer under 1994, 1995 och 1996 utöver de ordinarie nedsättningarna av subventioner att få en hyreshöjning på en tusenlapp. Detta sker i ett läge där man redan i dag bor i de dyraste bostäderna som är producerade under de sista åren. Vad är det som är lindrigt i en situation när man lägger bördorna på de människor som redan i dag har det svårast? Man kan hålla på och skylla på Socialdemokraterna. Men vi har sagt att man ibland, på olika områden och med utgångspunkt från hur Sverige har förändrats och krisen på bostadsmarknaden, måste ompröva de beslut man har fattat eller uppgörelser som man har träffat. Den verklighet vi lever i har inte förbättrats sedan man diskuterade uppgörelsen, och sedan gick ju Sverige åt skogen på grund av devalveringar och annat. Verkligheten har förändrats. Uppgörelsen har på många områden svikits av de borgerliga partierna, inte minst på skatteområdet. Människor får det allt svårare att klara av sina boendekostnader. Bostadsrättsföreningar går i konkurs. Detta är vad det handlar om. Man kan skylla på Socialdemokraterna. Men det som ni nu här i dag, utgår jag från, kommer att driva igenom, kommer att innebära en ökning av månadskostnaderna för en 3:a, byggd 1991, med ungefär en tusenlapp. Från det att man flyttade in 1991 kommer de som bor i en sådan lägenhet att drabbas av en hyresökning på mellan 2 600 och 2 900 kr/månad i de senast byggda husen, medan andra som inte finns inom subventionssystemet kanske slipper undan. Detta är vad förslaget handlar om. Sedan kan man hålla på och säga att det blir lindrigt eller att det är Socialdemokraternas fel. Men i dag när vi skall trycka på knappar handlar det om att vi inte vill ha de här indragningarna. De drabbar människor som bor bor i fastigheter av de här årgångarna på ett orättvist sätt. Vi kan naturligtvis i en framtid vara beredda att diskutera hur vi skall göra besparingar, men det är helt oacceptabelt att i dag göra indragningar utifrån den verklighet vi lever i. Den verkligheten lever tydligen inte alla borgerliga partier i.

Fru talman! Låt mig än en gång konstatera, som jag gjorde i talarstolen: Det finns ingen uppgörelse mellan Socialdemokraterna och regeringen på det här området. Man har tvistat om hur den skall tolkas, sedan har regeringen på olika fronter drivit igenom den och så har man fått den s.k. lindringen. Det finns ingen uppgörelse. Vi säger att vi inte kan genomföra de här besparingarna därför att de drabbar människor så hårt. Jag hoppas att Dan Eriksson nu är införstådd med att det inte finns någon uppgörelse på det här området.

Fru talman! Nej, det finns ingen uppgörelse, eftersom de borgerliga partierna i regeringsställning har svikit uppgörelsen. Därför är förutsättningarna förändrade.
Fru talman! Jag är inte övertygad om att en sådan här svekdebatt blir särskilt konstruktiv. Jag har ju läst upp vad som stod i överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna och där står det uttryckligen att bostadssubventionerna reduceras med 3 miljarder kronor netto den 1 Lennart Nilsson har kommit på att man inte kan spara bostadssubventioner på fastigheter som inte har några bostadssubventioner. Han sade att det då inte längre föreligger någon uppgörelse utan att det i stället föreligger en tolkningstvist. Om jag förstod det hela rätt var Lennart Nilssons tolkning att en besparing med 3 miljarder kronor på bostadssubventionerna innebär att man skall höja fastighetsskatten i stället, som om nu höjd fastighetsskatt var det som hyresgäster, bostadsrättshavare och egnahemsägare i det här landet behövde! Det är riktigt som Lennart Nilsson sade, att jag inte var särskilt förtjust i den här punkten i krisöverenskommelsen. Jag deltog inte under de där nattliga samtalen, men jag tycker att det ärende som nu ligger på riksdagens bord har fått en bra utformning. Det innebär klara förbättringar jämfört med hur man resonerade under den där natten då förhandlingarna pågick. Generellt är det så att Socialdemokraterna på den här punkten intar ungefär samma hållning som i alla andra frågor, nämligen att det är klart att vi måste spara i statens finanser, men vi skall inte göra det just nu och vi skall framför allt göra det på ett annat sätt. Det största problemet vid saneringen av statsfinanserna i dag är att socialdemokraterna inte är beredda att medverka, utan vill fortsätta att skjuta problemen framför sig till, misstänker jag, strax bortom nästa val.
Fru talman! Det är egentligen ganska meningslöst att diskutera med utgångspunkt i att vi, som Mikael Odenberg sade, vill höja fastighetsskatterna. Det jag nämnde i talarstolen var att verkligheten har förändrats. Bostadsmarknaden har ytterligare kommit i kris. Vi har problem med arbetslöshet och människor har inte råd att hyra bostad. Verkligheten är förändrad. I det läget säger vi att vi inte vill genomföra de här försämringarna för dem som bor i de allra dyraste bostäderna, därför att de inte kommer att klara av det. Det är vårt förslag för de närmaste åren. Majoritetens förslag här i riksdagen handlar om att man vill höja hyran för de senaste årgångarna av bostäder med ungefär en tusenlapp i månaden under de kommande åren. Detta är vad det handlar om. De borgerliga partierna vill tillsammans med Ny demokrati försämra villkoren för människor genom att höja hyran med en tusenlapp. Vi vill att man inte skall ta ut de här höjningarna under de kommande åren med utgångspunkt i den bistra verklighet vi lever i och som ni inte har förstått innebörden av.
Fru talman! Den borgerliga regeringens politik går inte ut på att försöka köra upp hyran med 1 000 kr för hushållen nästa år. Om vi röstar igenom bostadsutskottets och regeringens förslag kommer den fastighet som är byggd 1991 över huvud taget inte att drabbas av någon indragning 1994. Det är bara fastigheter byggda 1988 och dessförinnan som kommer att få minskade bostadssubventioner. För normallägenheten i ett hyres eller bostadsrättshus handlar det om mellan 40 och 99 kr i månaden. Det går att utläsa av betänkandet om man vill. Lennart Nilsson sade att verkligheten har förändrats sedan krisöverenskommelsen träffades, och att vi därför inte borde göra denna besparing. Tidigare sade Magnus Persson att vi visst skall göra besparingen, men inte just nu utan någon annan gång. Jag är väldigt nyfiken på om det är det Nilssonska eller det Perssonska budskapet som gäller. Hur är det nu? Skall det sparas -- och när skall det i så fall ske -- eller skall det inte sparas?
Fru talman! Nu försöker Mikael Odenberg spela bort korten genom att säga att det inte blir någon extra upptrappning 1994. Det är naturligtvis rätt. Men det blir en ordinarie upptrappning som också är kraftig. Det handlar egentligen om att regeringen försöker dölja sina förslag genom att spilla ut effekterna av dem över några år. Man skall dra in tre miljarder och fördela besparingarna över 1994 -- det gäller vissa årgångar av bostäder -- 1995 och 1996. När vi kommer fram till 1996 blir hyresökningen den jag nämnde för den aktuella årgången. Samtidigt skall lånen omskrivas. Om då räntemarginalen mellan det man får betala och det man tar ut är lika stor som den är i dag innebär det en ganska kraftig ökning av boendekostnaden. När vi socialdemokrater förhoppningsvis kommer tillbaka i regeringsställning skall vi bedriva en bostadspolitik som skall upplevas som rättvis. Det kan inte vara rimligt att mindre är 20 % av de boende -- dvs. de som har de högsta hyrorna i dagens Sverige -- skall vara med och betala de indragningar som nu görs, medan andra inte får vara med. Den dagen vi kommer tillbaka skall vi nog reda ut problemen och driva en politik som upplevs som rättvis av alla grupper. Nu klipper regeringen framför allt till dem som bor i de nya moderna bostäderna -- t.ex. de unga familjerna.
Fru talman! För det första: Vi sparar tre miljarder kronor på bostadssubventionerna därför att regeringen och Socialdemokraterna har kommit överens om att spara tre miljarder på bostadssubventionerna. För det andra: Det går inte att spara in på bostadssubventioner på fastigheter som inte har några bostadssubventioner. För det tredje: Besparingen läggs ut över tre år. Det beslut riksdagen kommer att fatta i dag får till följd att fastigheter byggda 1989, 1990 och 1991 inte får minskade subventioner. De kommer över huvud taget inte att få minskade subventioner under år Till sist, fru talman, vill jag ha svar på frågan om det är den Nilssonska socialdemokratiska bostadspolitiken -- dvs. den som säger att verkligheten har förändrats så, att vi kan strunta i saneringen av statsfinanserna -- eller den Perssonska socialdemokratiska bostadspolitiken som gäller -- dvs. den som säger att vi skall spara men inte just här och nu utan en annan gång?

Fru talman! Det finns ingen samstämmighet om den svenska jordbrukspolitiken. Det betyder inte att vi är oeniga om det svenska jordbrukets vara eller inte vara. Jordbruket, det öppna landskapet och svenskproducerad mat har en djup förankring hos svenska folket. Självfallet skall vi ha kvar ett svenskt jordbruk och en inhemsk livsmedelsproduktion. Nej, skiljelinjen går vid hur vårt jordbruk skall se ut inför ett eventuellt EU-medlemskap. Regeringen har, med mycket gott stöd av riksdagsmajoriteten, valt att blåsa upp produktionen genom att kraftigt avvika från 1990 års reformpolitik och satsa miljardbelopp på ett jordbruk som inte kommer att vara i balans om ett eller två år. Man har valt att i förväg vrida subventionerna så att det gynnar södra Sveriges spannmålsproducenter på småböndernas och på animalieböndernas bekostnad. Alternativodlarna går lottlösa ur detta spel. Vi kommer, om vi blir medlemmar i EU, att gå in med ett överskott på såväl spannmål som mjölk. Därmed förstärker vi den orimliga situation som EU befinner sig i och som man har svårt att frigöra sig ifrån. Jordbruket premierar överskott, överanvänder kemikalier och handelsgödsel och drar stora ekonomiska resurser ur EU:s budget. Vi som kunde ha varit ett föredöme och som kunde ha visat vägen bort från denna usla politik ställer oss till följd av regeringens anpassningspolitik i EU:s bidragskö. Vi sviker därmed inte bara oss själva och EU utan också den del av världen som så väl behöver mindre av centralplanerad livsmedelspolitik i den rika världen för att över huvud taget hitta incitament för en egen jordbrukspolitik och utveckling. Om man reser runt i landet i dag ser man hur produktionsökningar förbereds. Det gäller inte minst mjölk. Det är klart att subventionerna med denna i förväg anpassade politik förskjuts från animalier till vegetabilier. Då gäller det att öka på koantalet för att kompensera det uteblivna kostödet. Bönderna ligger i startgroparna för att förbereda sig på en rejäl mjölkkvot. Jag får frågor från olika bönder när jag är ute: Hur stor mjölkkvot får jag? Skall jag öka min produktion nu i förväg för att vara säker på att jag får en bra kvot? Vad skall man svara? Jag hoppas att mina efterträdare i talarstolen kan ge ett svar. Vi kommer alltså, om vi blir medlemmar, att gå in i unionen med ett stort överskott. Jag vill fråga bl.a. Ingvar Eriksson om majoriteten någonsin har gjort någon prognos över storleken på överskottet och därmed på kostnaderna för det? Hur stor del av EU:s totala överskott av exempelvis spannmål kommer Sverige att bidra med? Vi socialdemokrater fortsätter att hålla en stramare linje än majoriteten och regeringen. Vi förordar att regeringen i stället för att genomföra det föreslagna arealstödet låter utreda ett landskapsvårdsstöd som bättre än ett generellt stöd tar sikte på flora och fauna och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Jag undrar varför t.ex. ni i kds, som i olika sammanhag anser er ha en miljöprofil, så energiskt motsätter er en miljöanpassning av jordbruket. Jag hoppas att Dan Ericsson i Kolmården kan svara på den frågan. Kolmården om han kan visa ett enda exempel på att kds under det senaste året har tagit strid för miljön. Jag hittar nämligen inget sådant exempel. Ni kan inte ens gå med på det krav på en utredning av hur det svenska jordbruket kan bli mer miljöanpassat som vi socialdemokrater har drivit under ett års tid. Jag ser att jordbruksministern finns här i kammaren. Vad säger Centerpartiet, som är representerat ute på landet, till småbönderna och bönderna med medelstora gårdar som producerar mjölk och kött t.ex. i norra Sverige och som nu mister sitt kobidrag? De är dessutom jätteoroliga för hur Norrlandsstödet hanteras i förhandlingarna. Vad tycker ni i Centern att man skall svara dem -- ni som nu avskaffar djurbidragen för att vegetabilieproducenterna skall kunna få mer betalt? Fru talman! Den bristande miljömedvetenheten i regeringens jordbrukspolitik är allvarlig. Den kommer till uttryck också på ett annat område i den proposition som vi nu diskuterar. Redan år 1992 kr kg. När avgiften var som högst uppgick den till 4:99 kr kg. Varför motsätter ni i kds er detta -- Dan Ericsson i Kolmården? Kds vill ju vara ett miljöparti. Är inte det i linje med er profil? Beträffande kadmium så föreslår regeringen en avgift på 30 kr per gram kadmium på partier som innehåller mer än 50 gram kadmium per ton fosfor. Genomsnittet ligger i dag på 60--70 gram, och den handelsgödsel som t.ex. år 1992 såldes av kooperationen innehöll i snitt 40 gram. Kadmiumtillförseln till åkerjorden kommer till hälften via handelsgödsel. Jordarna är så allvarligt förorenade att snabba och kraftfulla åtgärder behövs. Vi föreslår en avgift på 30 kr per gram per ton fosfor för den halt som överstiger 5 gram per ton fosfor. Det innebär en intäkt på ca 20 miljoner. Vi tycker detta är en bättre styrmetod än den regeringen föreslår, som knappast styr alls. Fru talman! Med oro konstaterar vi socialdemokrater att den förda politiken på jordbrukets område inte bara är dålig för miljön. Den kostar dessutom stora pengar. Det är pengar som inte finns. Dem måste man låna till. Det är utgifter som i ett EU-perspektiv förökar sig. Vi hade kunnat komma billigare undan, både i det korta och i det långa perspektivet. Men den viljan har inte funnits. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1 och 5 till jordbruksutskottets betänkande nr 6.

Fru talman! Jag är av någon anledning uppsatt bland talarna från oppositionspartierna i början på talarlistan. I dag står jag definitivt bakom majoritetens förslag till riksdagens beslut. Det är mycket positivt att vi nu fått en kursändring som gör att jag helhjärtat kan backa upp detta. Det betänkande som riksdagen snart skall ta ställning till bekräftar att svensk jordbrukspolitik nu alltmer riktar in sig på EG:s regelsystem. Därmed ökar också förutsättningarna för att svenskt jordbruk skall stå starkare inför ökad konkurrens från EG-länderna. Det är för min del positivt att det finns en stabil majoritet i utskott och riksdag för denna förändring, vilket Margareta Winberg här nämnde, i jämförelse med 1990 års omställningsbeslut. Denna majoritet inser värdet av att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion skall få bättre förutsättningar att vara med och konkurrera på lika villkor som jordbruket inom EG. Det fanns en del problem i portgången till denna nya inriktning. Det är därför positivt att vi nu är såpass eniga om färdriktningen Från kds har också framförts krav inför denna proposition och betänkandet. Det gäller arealersättning till vallodling samt ytterligare stimulans till ekologisk odling. På den första punkten hoppas jag att vi så småningom skall kunna komma vidare. Winberg frågan om kds har tagit strid för miljön. Hon påstod att vi i kds skulle motsätta oss en miljöanpassning av jordbruket. Jag vill här citera vad som står i betänkandet: ''Inför ett EG medlemskap måste en plan för en svensk tillämpning av EG:s kompletterande miljöprogram på jordbruksområdet utarbetas. Av propositionen framgår att jordbruksministern ämnar föreslå regeringen att en särskild utredning får i uppgift att utarbeta förslag till ett sådant program. I samband härmed bör ett förslag till stöd för omläggning till ekologisk produktion ingå.'' Vi har slagits för detta. Vi kommer att fortsätta att arbeta för omställning av svensk jordbruksproduktion även till ekologisk odling och förbättra möjligheterna till detta. Det är ingen nyhet för Margareta Winberg att vi i kds står fast vid den uppfattningen. Jag noterar att Margareta Winberg i den förra jordbrukspolitiska debatten förutskickade att det inte skulle komma något förslag om kadmiumavgift från regeringen. Det är precis ett sådant förslag som nu ligger på riksdagens bord. Jordbruksutskottets ordförande skulle kanske vara litet försiktigare med att inta sådana klara och definitiva ståndpunkter. Kds kommer att fortsätta att driva miljökraven. De finns i propositionen, och de finns i detta betänkande. Vi har tagit strid för miljön. Jag skall kanske påminna om de propositioner som lagts fram om kretslopp, biologisk mångfald och klimatfrågorna. Vi har varit pådrivande i arbetet i såväl regeringskansliet som själva riksdagsarbetet. Jag har under det år som gått, förutom att ha mött många bönder ute i verkligheten, också besökt många livmedelsföretag och träffat företrädare för dessa företag. Den entydiga bilden är att den politik som vi nu slagit in på är en förutsättning för fortsatt svensk livsmedelsindustri. Jag vill ställa en fråga till Margareta Winberg. Er jordbrukspolitik hotar många jordbruksföretag inom näringen, förutom de direkta effekter som era förslag skulle få. Därmed hotas också indirekt en levande landsbygd och alla de näringar som är beroende av en fortsatt svensk livsmedelsproduktion. Hur ser ni på detta faktum? Om vi skulle följa era förslag skulle många arbetstillfällen inom livsmedelsindustrin hotas. Jag tycker att det ibland skorrar något falskt när Socialdemokraterna i andra sammanhang talar om åtgärder för att få fler jobb, samtidigt som ni inom denna sektor är ett direkt hot mot många arbetstillfällen. Är inte arbetstillfällena inom denna sektor -- direkt i primärproduktionen, inom alla sidonäringar på landsbygden som är beroende av denna produktion samt inom livsmedelsindustrin -- oerhört värdefulla, och bör vi inte fortsättningsvis slå vakt om och utveckla dessa näringar?
Fru talman! Dan Ericsson i Kolmården säger att han är tacksam över kursändringen. Det finns kanske anledning att klargöra i vad denna kursändring består som han är så glad över. Kursändringen består i att man frångår det beslut som riksdagen fattade 1990. Det skulle innebära minskad kemikalisering och en produktion i balans, dvs. minskade överskott. Man övergår till en överproduktion med överskott, mer kemikalier och mer handelsgödsel. Kds brukar säga sig vara ett slags miljöparti, Dan Ericsson. Hur stämmer den bild jag nu har visat över den politik som ni är stolta över med den bild som ni klistrar på er själva? Hur stämmer den bilden med den internationella solidariteten, som jag antar att ett parti som kds vill profilera sig för? Politiken innebär att överskott dumpas på en världsmarknad, vilket drabbar tredje världen. Det betyder de facto att man undandrar de länder som så väl skulle behöva en utveckling av sitt jordbruk denna möjlighet. Det kom mycket riktigt ett förslag om kadmium från regeringen. Där hade jag fel. Det kom ett förslag, men vilket förslag var det? Det var ett förslag som knappast alls kommer att styra bort från kadmium. Jag skulle vilja fråga Dan Ericsson vilket förslag av de två som nu ligger, och som vi skall rösta om litet senare, som Dan Ericsson tycker är bäst. Är det regeringens förslag eller det alternativa förslag som vi socialdemokrater har lagt fram?
Fru talman! Kursändringen handlar om att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion skall närma sig de villkor som EG har, för att vi därmed skall kunna ha en fortsatt svensk jordbruksproduktion. Detta är den avgörande frågan. Skall vi ha kvar svenskt jordbruk och satsa på det eller skall vi avhända oss den möjligheten? I den frågan kan man säga att vi har förändrat kursen. Nu har vi bättre förutsättningar att klara svensk jordbruksproduktion. Sedan undrar Margareta Winberg över detta att kds är ett miljöparti. Vi är självfallet ett miljöparti. I vår ideologi har vi ett förvaltaransvar där det gäller att hantera våra miljöresurser, energiresurser osv. Ett av de förslag som finns här på bordet är den kadmiumavgift som Margareta Winberg i ett tidigare skede inte trodde skulle komma. Det är ett sätt att gå in på detta med miljöstyrning. Vi lägger avgifter på sådant som vi vet är till skada för miljön. Det gäller att ställa om samhället i den här riktningen på flera områden. Detta gör att vi kommer en liten bit på väg. Sedan ställer Margareta Winberg den raka frågan om det är det betänkandeförslag som ligger på bordet eller reservanternas förslag som jag tycker är bäst, när det gäller den här miljöavgiften. Jag har att hantera den samlade jordbrukspolitiken. Då är den första punkten att vi skall ha vettiga villkor för svenska lantbrukare. Den andra punkten är att vi skall ha en omställning av jordbruket så att vi går alltmer åt ekologisk odling. Vi kan konstatera att vi verkligen har fått bort mycket av kemikalieanvändningen. Det är den sammantagna jordbrukspolitiken som jag tar ställning till här. Det är därför jag stöder betänkandet.
Fru talman! Jag är mycket glad över det första svaret från Dan Ericsson i Kolmården. Det betyder att ni prioriterar en anpassning till EU framför miljöåtgärder inom jordbruket. Det är ett klart och bra svar. Det är nämligen så att vi inte behövde göra den prioriteringen, men ni valde bort miljön för anpassningens skull. Jag förstår att det är svårt att svara på frågan om vilket av de två förslagen när det gäller kadmium som är bäst. Jag hade kanske inte väntat mig att få något svar på den. Dan Ericsson säger att det här betänkandet också går mot ekologisk odling. Det gör mig ytterligt förvånad. I själva verket är det ju precis tvärtom. Alternativ odling finns inte med här. Det är t.o.m. så, Dan Ericsson, att ni sviker två av era partivänner som har skrivit en motion om just alternativ odling. De alternativa odlarna drabbas på flera sätt av den förda politiken under det här året. De drabbas dels av sänkningen av gränsskyddet för fodermedel -- det får de ingen kredit för--, dels får de inte någon kredit för att prisregleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel har tagits bort. De får däremot en direkt kostnadsökning när djurbidraget nu tas bort. Det förslag som vi tidigare har lagt fram om ett särskilt arealstöd för just alternativodlare har ni varit med om att rösta bort här i kammaren. Det Dan Ericsson säger om att detta på något vis skulle vara en väg mot ett mer ekologiskt jordbruk eller alternativ odling är inte sant. Ni sviker era egna när ni inte ställer upp på den motion som vi skall behandla i dag.
Fru talman! Det är klart att vi teoretiskt kan diskutera vad som är bäst för miljön i jordbrukslandskapet osv. Men det viktiga är ju att vi har ett jordbrukslandskap över huvud taget. Om vi skall diskutera miljöfrågor är det väl avgörande att vi har en livsmedelsproduktion och en jordbruksproduktion som gör det möjligt att ha öppna landskap och en levande landsbygd. Om vi inte har det kan vi föra semantiska diskussioner om miljöaktiviteter på detta området. Det är den avgörande frågan och prioriteringen det handlar om. Skall vi ha ett svenskt jordbruk eller inte? När vi diskuterar prioriteringar är mitt svar på den frågan definitivt ja. När det gäller alternativ odling får jag tydligen ytterligare en gång läsa innantill i betänkandet. I samband med den utredning som skall göras nu ''bör ett förslag till stöd för omläggning till ekologisk produktion ingå''. Det står i klartext i betänkandet. Vi kommer att fortsätta att driva på detta så att vi får förbättrade stödformer som gör att vi gynnar den ekologiska produktionen. Men det gäller återigen att vi har ett jordbruk att utgå ifrån över huvud taget. Detta är det svåra för Det intressanta med Margareta Winbergs repliker är att hon inte svarade på min fråga med ett enda ord. Hur är det med sysselsättningen? Är det så att ni med er politik ''medvetet'' vill arbeta för att vi raserar möjligheterna till arbetstillfällen både inom jordbrukssektorn, inom sidonäringarna ute på landsbygden och inom livsmedelsindustrin? Det är precis detta som er politik skulle leda till. Varför får jag inte ett svar på den frågan? Varför är det inte viktigt med arbetstillfällen inom just den här sektorn? På andra områden talar ni er varma för att vi skall skapa arbetstillfällen, men inom den här sektorn talar ni tyst om vad jordbruket innebär för sysselsättningen.

Fru talman! Jag ansluter mig till de socialdemokratiska reservationerna och yrkar bifall till reservation 5. Jag tänker liksom Margareta Winberg och Dan Ericsson i Kolmården uppehålla mig något vid avgiften på kadmium. I utskottets betänkande på s. 15 längst ner står följande: ''Avgiften är anpassad till en nivå som bör kunna ge incitament till rening av fosforgödsel utan att innebära en ytterligare kostnadsbelastning för svenskt jordbruk och för konsumenterna.'' Hur skall en avgift kunna ge incitament till en minskning om avgiften är så låg att den inte innebär kostnadsbelastning? Själva systemet med ekonomiska styrmedel innebär naturligtvis att vi skall bestraffa det som icke är önskvärt och gynna det som är önskvärt. Den föreslagna avgiften är över huvud taget ingen stimulans. Den är ett slag i luften. Inte ens denna verkningslösa svenska bestämmelse kommer, åtminstone enligt tidningsuppgifter, att accepteras av EU. november är förhandlarna oroliga för att kadmium i handelsgödsel blir ett problem. Det sägs att förhandlingarna skall vara avslutade före jul. Jag undrar naturligtvis hur detta problem skall lösas. Om inte svenska förhandlare ens kan få igenom det som nu föreslås av regeringen, hur skall man då kunna gå vidare? Jag tycker att detta är ytterst illavarslande. Den övergripande frågan är ju att jordbruksministern har bedömt att ett eventuellt svenskt medlemskap i EU inte innebär något hinder för ett införande av en miljöavgift på kadmium. Det vore ytterst intressant att få en kommentar till det här förhållandet.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i det betänkande som vi nu behandlar, med undantag av det moment där återbetalningskravet behandlas. Jag yrkar där bifall till reservation nr 3. Jag yrkar också avslag på samtliga socialdemokratiska reservationer. Fru talman! I betänkandet behandlas regeringens proposition angående villkoren för vegetabilieproduktionen i jordbruket efter budgetåret 1993/94. I betänkandet föreslås åtgärder för en fortsatt anpassning av den svenska jordbruks och livsmedelssektorn till EG. Det är det stora och viktiga, vilket Margareta Winberg och de andra socialdemokraterna inte tycks ha insett. 1994, varigenom en lång rad orimliga inlåsningseffekter försvinner.

Oppositionsföreträdarna har på denna punkt bildat majoritet för en begäran om en mer utförlig analys från regeringen i fråga om förutsättningarna för att fullfölja omställningsprogrammet. Regeringssidan har, som jag sagt, reserverat sig på denna punkt. Vi anger att det är mycket angeläget att riksdagen undanröjer eventuella oklarheter om vilka återbetalningskrav som kan komma att riktas mot de brukare som inte lyckas finna alternativ för en varaktig omställning. Genom den majoritet som nu har bildats skjuts beskeden till brukarna upp ytterligare. Dess skrivning andas dessutom uppfattningen att återbetalningskraven skulle kunna bli ännu hårdare. Nog är det anmärkningsvärt att Ny demokrati, som i sin motion pläderar för en bättre framförhållning i besluten, så att brukarna skulle kunna få bättre planeringsmöjligheter, nu förfaller till att begära ytterligare utredning och klarläggande. Det görs på ett sätt som skapar större svårigheter. Dessutom skapar det beslut som ni medverkar till i detta avsnitt till en ökad oro inför framtiden. Jag vill framhålla att de brukare som gått in i en omställning av sin jordbruksareal och därigenom avstått och fram till juli 1996 avstår från produktion av tidigare prisreglerade grödor därmed gjort och gör en betydande insats för att minska statens exportkostnader. Man bidrar dessutom till att lönsamhetsminskningen i produktionen blir mindre än eljest. Man kan också hävda att ersättningen för omställningen jämfört med ersättningen för s.k. EG-träda inte blir särskilt hög. I fråga om inlösenpris och arealbidrag instämmer utskottet i regeringens bedömning att EG:s stöd till vegetabiliesektorn på flera områden avsevärt överstiger stödet till de svenska odlarna. Härtill kommer att avkastningsnivån i flera viktiga EG länder är högre än i Sverige samtidigt som kostnaderna, Margareta Winberg, för insatsmedel m.m. är lägre. Dessa skillnader framgår bl.a. och understryks ytterligare i Jordbruksverkets nyligen publicerade rapport om svenskt jordbruk inom Enligt utskottets mening bör de vara ett viktigt led i anpassningen inför ett EG-medlemskap att svenska jordbruksföretag har goda förutsättningar att producera och konkurrera på EG:s villkor. Det är också viktigt att det ges möjlighet härtill under övergångsperioden. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag om ett inlösenpris under 1994 om 1:05 kr per kilo spannmål. Man föreslår av samma skäl en höjning av arealstödet till 900 kr/ha. Detta är en anpassning till EG-nivån. Vi har tidigare aviserat dessa förslag. Detta innebär att 1994 års odling av spannmål, oljeväxter, proteingrödor, sockerbetor, matpotatis, potatis för stärkelse och rödsprit, bruna bönor och frövall kan tillgodogöra sig detta ökade stöd, och det är viktigt. Det innebär ett närmande till EG nivån, vilket är en inriktning som vi har haft. Det som socialdemokraterna vill göra i sammanhanget är att dels sänka spannmålspriset till 90 öre, dels helt ta bort arealstödet och återinföra det gamla inkomststödet, nu med 500 kr/ha. Man säger nu att man vill ta från norr och ge till söder. Vi är så realistiska att vi inser att vi har ett ansvar för att se till att hela det svenska jordbruket har rimliga förutsättningar att när vi går in i EG/EU konkurrera på någorlunda lika villkor. De socialdemokratiska förslag som vi här får ta del av innebär i princip att man höjer kostnaderna och sänker producentinkomsterna. Var och en som har sinne för ekonomi begriper att det skulle bli en mycket kraftig lönsamhetsförsämring, om riksdagen skulle anta socialdemokraternas förslag. Försämringen skulle bli så stor att många producenter skulle slås ut under övergångstiden innan vi kommer in i EG. Hur tror socialdemokraterna att svenska livsmedelsproducenter skall kunna få chansen att konkurrera på lika villkor, om de inte hänger med innan vi kommer in? Detta vittnar om att socialdemokraterna inte har insett vikten av att en sådan långsiktig näring som jordbruksproduktionen måste få övergångstider och anpassningstider. Vi är från regeringssidan fullständigt övertygade om att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri är konkurrenskraftiga, förutsatt att de får rimliga chanser att förbereda sig inför EG/EU-inträdet. Margareta Winberg, socialdemokraterna, vägrar alltså att inse vad som krävs för att ge denna del av svenskt näringsliv rimliga förutsättningar i nuläget, och det är vi mycket beklämda över. Man sätter käppar i hjulet för framtiden, och man försöker skapa motsättningar mellan de svenska producenterna i norr och i söder. Det är mycket olyckligt. Därmed äventyrar socialdemokraterna också det långsiktiga konsumentintresset. Om jag har uppfattat rätt vill svenska konsumenter i varje fall till stor del få möjlighet att konsumera svenskproducerade livsmedel också i framtiden. Ni måste inse att ni tar ett stort ansvar, om ni underminerar producenternas möjligheter att tillgodose detta konsumentintresse. Jag blir litet förundrad över att socialdemokraterna går till attack och säger att 1990 års jordbrukspolitik fullständigt har övergivits. Vi har gjort korrigeringar och kommer att fortsätta att föreslå sådana, av den enkla anledningen att verkligheten inte är den som vi upplevde när vi tog det jordbrukspolitiska beslutet. Vi menar att beslutet i mycket fattades under den förutsättningen att de internationella GATT-förhandlingarna skulle ha blivit slutförda till för drygt två år sedan, nämligen den 1 juli 1991. Den tid som har gått sedan dess är så lång att man är förundrad över att en näring har kunnat leva med frysta producentpriser under hela denna period. Vi har också gemensamt lämnat in en ansökan om medlemskap i EG/EU, och det tycks socialdemokraterna när det gäller jordbrukspolitiken ha glömt. Ni ligger dessutom lågt och talar inte om vad ni egentligen anser. Ni sitter på två stolar. Också detta skapar väldiga bekymmer för näringens långsiktiga planering.

Jag vill alltså yrka avslag på de socialdemokratiska reservationerna och bifall till utskottets hemställan med undantag av det som framhålls i reservation nr

Fru talman! Ingvar Eriksson undvek frågan om kadmiumavgiften. Jag utgår från att Ingvar Eriksson anser att den föreslagna avgiften kommer att minska kadmiumbelastningen. Det är i varje fall så man måste tolka majoritetsskrivningen, som säger att man bör ha en utvärdering av avgiften 1995 för att bedöma dess effektivitet och att man då bör överväga om avgiften kan höjas för att styra kadmiumhalterna mot ännu lägre nivåer. Vi har ännu lägre nivåer redan i dag. Varför föreslå en meningslös avgift? Varför inte i dag konstatera att vi redan kan bedöma avgiftens effektivitet? Sedan detta med förhandlingarna med EU. Jag ser mycket stora problem om vi i dag i förhandlingarna inte ens kan få igenom en verkningslös avgift. Hur skall vi då kunna tro att vi i framtiden kommer att kunna driva miljöfrågor och införa effektiva styrmedel? Jag saknade i Ingvar Erikssons anförande en kommentar kring detta.
Fru talman! När det gäller utvärderingen av kadmiumavgiften är det fullt naturligt, att inför man en avgift så följer man också upp effekterna av den. Industrin och förbrukarna är uppenbarligen också väldigt angelägna om att minska kadmiuminnehållet i gödselmedel. Det innebär många gånger praktiska svårigheter, men inriktningen har varit och är att kadmiuminnehållet ytterligare skall minskas. Även om Jan Jennehag säger att det här förslaget är verkningslöst, är det en signal om vad som krävs. Krävs det mer framöver, kommer vi också att verka för det. Men vi tror faktiskt att det här kommer att lösa sig relativt snabbt. Vi har ju sedan tidigare erfarenheter på andra miljöområden som visar, att ger man bara rätt signaler så får man också effekter. Medvetenheten på miljöområdet är faktiskt stor. Vi kan konstatera att så är fallet, inte minst på jordbruksområdet, där vi i Sverige har åstadkommit väldigt stora framgångar vad gäller en anpassning till vad som krävs. Vi har den balanserade växtodling som genomförs, vi har gjort urlakningsförsök för att få fram klarlägganden om effekter, och man har också lyckats kartlägga en väldigt stor del av dessa problem, vi har halverat användningen av bekämpningsmedel, osv. Vi tror faktiskt att signalerna räcker för att vi skall nå en förbättring i framtiden.
Fru talman! Signalen blir ju den motsatta. Om man på en stor del av marknaden redan i dag i genomsnitt ligger under gränsen, är ju signalen att det nu är okej att höja den. Det är ju konsekvensen av förslaget.
Fru talman! Det finns faktiskt inget belägg för att industrin och de som sysslar med detta skulle missförstå den ambition vi har på det här området.
Fru talman! Ingvar Eriksson säger att det finns oklarheter kring regeringens förslag om återbetalning av 2 000 kr till de bönder som har gått in i omställningsprogrammet. Det är något som jag inte riktigt begriper. Jag vet inte vilka oklarheter som finns i de besked som tidigare har givits. Återbetalning skall ske. Det är det budskap som har givits. Däremot innebär regeringens förslag en massa oklarheter. Det tog ju väldigt lång tid innan vi i utskottet kunde få reda på vad de 2 000 kronorna egentligen var för pengar. Vi fick ha åtskilliga samtal med departementet innan vi fick det klart för oss. Det finns också andra oklarheter som vi bara har antytt i utskottsmajoritetens text. Jag tycker att det är angeläget att ta fram vad vi i texten kallar rättviseaspekten. Det påstås att det odlas prisreglerade grödor på omställd mark. Det är ingenting som vi har fått någon som helst uppfattning om från regeringens sida, och det är därför som vi skriver som vi gör i majoritetsskrivningen. Jag skulle vilja fråga vad Ingvar Eriksson svarar de bönder som nu står i begrepp att bygga ut sin produktionskapacitet. Det handlar framför allt om mjölk. Som jag sade förut frågar dessa bönder mig om det inte är bäst att bygga ut nu, att sätta in litet fler kor för att garantera en stor mjölkkvot. Vad tycker Ingvar Eriksson att man skall svara de bönderna? Jag skulle också, utifrån två aspekter, vilja veta vad Ingvar Eriksson svarar de norrländska bönderna, dels utifrån att ni nu tar bort djurbidraget, dels utifrån de diskussioner som pågår om Norrlandsstödet. Vi har inte diskuterat förhandlingsfrågan här, men det vore intressant att få höra hur Ingvar Eriksson menar att man skall driva frågan om Norrlandsstödet i förhandlingarna. Jag menar då avseende på både nivå och metod för utbetalning av Norrlandsstödet.
Fru talman! Margareta Winberg vet lika väl som jag att det finns ganska mycket komplikationer kring omställningsprogrammet i och med att de förutsättningar som vi förutsåg skulle gälla under omställningsperioden inte gäller. Man har alltså inte i praktiken -- i varje fall inte hittills -- funnit de alternativ till de prisreglerade grödorna som vi gemensamt hade hopp om skulle finnas under den här perioden. Nu tror vi att vissa möjligheter kommer att finnas, men som jag sade har förutsättningarna ändrats genom att vi har ansökt om medlemskap i EG/EU. Regeringen har ju också tagit ansvar för det tidigare genom att föreslå nödvändiga korrigeringar av 1990 års beslut, korrigeringar som måste till för att vi skall kunna klara detta. Vi har också en ambition att försöka leda in det svenska omställningsprogrammet i EG perspektivet. Målsättningen är att vi när vi går in i EG fullt ut skall kunna anta det system som EG har inriktat sig på. Det innebär att omställningsperioden fullföljs fullt ut som vi har planerat, men det innebär också att det nu sägs klart att omställningsperioden upphör efter den 1 juli 1996 och att marken då får återgå i produktion. Det är också sagt att om man vid den tidpunkten inte har lyckats genomföra någon varaktig omställning, då får man betala tillbaka de 2 000 kronorna. Det är, som det har sagts från regeringshåll, en rimlig kompromiss. Jag vill understryka att vi inte har tvingat någon svensk bonde att gå in i omställningsprogrammet, utan det är fråga om en frivillig anslutning. Margareta Winberg säger att det på vissa håll har odlats på omställd mark. Det är ju rent av brottsligt, och det finns ingen anledning att ifrågasätta återbetalningskravet på den punkten. När det gäller mjölkkvoten har Socialdemokraterna bidragit till oron genom att sänka de svenska kraven i EG-förhandlingarna. Det har inte underlättat. Jag tror att bönderna är väl medvetna om att det faktiskt krävs litet försiktighet när det gäller detta. Blir det överproduktion får man själv stå för kostnaderna.
Fru talman! Ingvar Eriksson säger att de förutsättningar som fanns 1990 inte har kunnat uppfyllas. Vilka förutsättningar var det? Han säger vidare att de alternativ vi då såg inte längre finns. Vem skall bära det ansvaret? Var det riksdagen som skulle fixa fram alternativen? Jag trodde att jordbruksnäringen skulle spela på de villkor vi hade satt upp 1990. Det innebar att det inte låg på vårt ansvar att se till att alternativen kom fram. En del lantbrukare har klarat detta, Ingvar Eriksson. Vad svarar man de bönder som har klarat omställningen och som nu ser att det finns en vilja hos regeringspartierna att ge tillbaka pengar till de bönder som inte gjort vad de andra, med stora pengar, har gjort för att följa upp omställningsbeslutet? Jan Jennehag fick dåliga svar på sin fråga. Jag förstår att Moderaterna inte bryr sig så mycket om detta med kadmium och miljön. Men ni brukar ändå vara intresserade av pengar. Jag ställde en fråga i mitt inledningsanförande. Jag är intresserad av att få svar på den. Det vi har gjort nu, ända sedan valet, är att förändra 1990 års politik. Men det har aldrig någonsin kommit någon sammanfattning av helheten vare sig när det gäller överskottsproduktionen eller kostnaden. Jag vill fråga Ingvar Eriksson om ni över huvud taget pratar om att det som ni nu beslutar kostar pengar, och i så fall hur mycket det kostar i det korta perspektivet och i det längre perspektivet. Om vi blir medlemmar i den europeiska unionen har det en viss betydelse hur mycket vi producerar, för den årliga avgift vi skall betala men också för den delfinansiering vi måste stå för i vissa av de program vi kommer att ha i Sverige. Finns det någon tanke från er sida om hur detta kommer att se ut?
Fru talman! Margareta Winberg måste inse att det förhållandet att många lantbrukare har gått in i omställningsprogrammet innebär att de har avstått från produktion och inkomster av den under denna period. Om vi jämför med vad man skulle ha fått från EG för att lägga mark i träda är det inga stora belopp. Det är omöjligt att förutse allt som händer när vi fattar ett så genomgripande beslut som beslutet 1990, som i grunden förändrade hela jordbrukspolitiken, som aldrig förr. Som jag sade nyss kan vi också konstatera att GATT-förhandlingarna, som vi hängde upp mycket av förslaget på, inte har avslutats än i dag. Vi har lämnat in en ansökan om medlemskap i EG. Förutsättningarna har i mycket stor utsträckning förändrats. Det är därför regeringen har lagt fram de förslag man har lagt fram. Det är därför man vill korrigera 1990 års beslut och planerar för inträdet i EG. Det är en ansvarsfull politik. I den ansvarsfulla politiken medverkar inte socialdemokraterna. De inser inte att den övergångstid vi nu har är mycket viktig för att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri skall kunna upprätthålla sin effektivitet, sin konkurrenskraft och inte minst sin framtidstro. Margareta Winberg glömmer konsumenterna i sammanhanget. Vill man ha svenska produkter i framtiden måste man också medverka till en anpassning av svenskt jordbruk inför den kommande gemenskapen. Självfallet följer vi utvecklingen. Det görs prognoser och man planerar. Vi har valt att lägga fram dessa förslag trots allt, därför att vi så bra som möjligt skall förbereda svenska producenter för EG-inträdet. Jag tog inte upp Norrlandsstödet och avvecklingen av kobidraget tidigare. Det är den generella delen som avvecklas i hela landet, både i söder och i norr. Det är inte så att man tar pengar från norr och ger till söder, som Margareta Winberg påstår. Dessutom har vi i utskottet också antytt att man bör se över gränsskyddet i detta sammanhang. Prisnivån för mjölk frystes nämligen 1990 och kobidraget infördes. När det tas bort är det rimligt att man ser på vilka effekter det har när det gäller prisnivån och lönsamheten. Det är därför vi också antyder att det, om man korrigerade gränsskyddet, skulle skapas vissa möjligheter att kompensera mjölkproducenterna för det bortfall som avskaffandet av kobidraget innebär.

Fru talman! Jag anser att beslut som fattas i denna kammare skall fattas med fullgott beslutsunderlag. Svenska folket som berörs av det, i detta fall särskilt bönderna, har rätt att fordra att man har klart för sig vilka konsekvenser ett beslut får och att det får önskade verkningar. Jag anser att man inte har gjort det i detta fall. I regeringens proposition har man föreslagit att bönder som inte har vidtagit varaktiga åtgärder för omställning före den 1 juli 1996 skall få sin återbetalningsplikt sänkt till 2 000 kr. Jag frågar mig vad man grundar detta på. Jag förväntar mig att detta skulle framgå av propositionen, men så är icke fallet. Jag har två stora invändningar som jag vill redovisa. Jag vill gärna göra det på detta sätt, eftersom jag märker att det förekommer en viss ironi över att Ny demokrati har stött Socialdemokraterna. Det gör vi kanske inte så ofta. Jag vill gärna redovisa varför vi har gjort det. För det första måste man utgå från att de bönder som har anmält mark till omställning har gjort det i den fasta förvissningen att det skulle finnas ett alternativ åtminstone vid den tidpunkt då omställningsprogrammet upphör. Regeringen har utlovat starkt stöd för framtagande av alternativ, t.ex. bioenergi. När man kommer fram till den tidpunkten frågar man sig: Finns det några alternativ? Jag tycker att det är en högst relevant fråga. Om det inte finns några alternativ är bonden utsatt för politiska utfästelser som slagit fel. Det är inte hans fel. Han har blivit lurad. I konsekvensens namn gäller det precis lika mycket att den bonde som har haft möjlighet men inte har utnyttjat den utan i stället hemfallit åt att försöka mjölka pengar av staten på grund av statens godtrogenhet skall ställas till svars. För att kunna fatta ett beslut av detta slag i jordbruksutskottet krävs att man har ett underlag. Jag tycker inte att det finns ett sådant. Min andra stora invändning är egentligen allvarligare. Det handlar om anslutningen till den europeiska gemenskapen. Om vi ansluter oss till den europeiska gemenskapen före den 1 juni 1996 kommer infasningen av vårt omställningsprogram mot EG:s jordbrukspolitik att bli föremål för diskussioner i medlemskapsförhandlingarna. Den är redan föremål för sådana diskussioner. Innan dessa förhandlingar talar om för oss hur infasningen skall se ut kan vi inte gärna fatta beslut om förändringar i pågående omställningsprogram. Det finns ingen anledning till det. Vi har tid på oss fram till 1996. Enligt Europaministern skulle förhandlingarna förhoppningsvis vara avslutade i mars månad nästa år. Vad händer t.ex. om Sverige blir medlem den 1 januari 1995? Skall bönderna då uppbära arealbidrag för den mark som ligger i omställning? Eller skall bidraget betalas till staten? I så fall måste det vara fråga om en konfiskatorisk lag som gör att pengarna tas från bönderna och förs över till staten. Det finns en hel rad av frågor av denna typ som jag anser att vi inte har fått svar på. Det framgår inte något i propositionen. Jordbruksministern var inbjuden till utskottet på en utfrågning. Den här frågan hann tyvärr inte ventileras särskilt mycket. Men andra personer från Jordbruksdepartementet var där. Jag tror att de flesta i utskottet delar min uppfattning att vi blev mer förvirrade än upplysta efter de besked vi fick. Jag anser inte att det är ansvarigt att fatta beslut med dessa två skäl som jag har redogjort för som underlag. Herr talman! Jag har anmält mig till fem minuters taletid. Men eftersom jag har fått frågor ställda till mig hoppas jag att jag kan få ta ett par minuter extra i anspråk. Ingvar Eriksson säger att oklarheter måste undanröjas beträffande omställningsprogrammet. Jag delar den uppfattningen. Jag har också väckt en motion. Samtidigt raljerar Ingvar Eriksson en smula över att jag har väckt en motion där jag förebrår regeringen för att ha kort framförhållning. Men detta, Ingvar Eriksson, handlar inte om omställningsprogrammet. Det vet Ingvar Eriksson mycket väl. Det handlar om vegetabilieodlingen för nästa år. Jag anser att det är alldeles för kort framförhållning att i dag i december, nära jul, fatta beslut som talar om för bönderna vilka villkor som skall gälla för växtodlingssäsongen nästa år. Utskottet hävdar i betänkandet att detta beslut var känt redan i början av juni. Men, Ingvar Eriksson, detta var regeringens uppfattning i början av juni. Alla är väl medvetna om att regeringen inte har någon egen majoritet. Den tidpunkt som bönderna kan rätta sig efter är i dag. Jag vidhåller att det är en alldeles för kort framförhållning. Jag vill bemöta Ingvar Eriksson angående frågan om högre ersättning inom EG. Det är riktigt att bönderna erhåller högre ersättning inom EG. Men det finns ingen anledning för oss att springa fortare än vad vi har gjort. Sverige är en isolerad marknad. Sverige kommer att förbli en isolerad marknad så länge gränsskyddet finns kvar. Det kommer att vara kvar så länge Sverige inte är medlem i EG. Om den svenska kronan hoppar upp eller ned en liten smula spelar inte så stor roll för bonden som sådan. Han får sina pengar i svenska kronor. Det är inte alltid relevant att göra en rak jämförelse med ecu. Jag är medveten om att det kan bli vissa kostnadsökningar på grund av att importerade varor blir dyrare. Men det är inget fullgott skäl, Ingvar Eriksson, för att göra en sådan jämförelse. Vi delar uppfattningen, Margareta Winberg, att 1990 års livsmedelspolitiska beslut var ett stort, bra beslut i rätt riktning för att marknadsanpassa det svenska jordbruket och för att producera sådant som konsumenterna efterfrågar i de kvantiteter som marknaden kräver. Men ansökan om medlemskap i EG har ställt detta på kant. Det är nödvändigt att göra en sådan anpassning. Det är detta, Margareta Winberg, som är anledningen till att Ny demokrati i huvudsak har stött regeringens politik när det gäller vegetabilieodlingens villkor -- utom just när det gäller byte av omställningsprogram. Herr talman! Slutligen, med all respekt för den extra taletid jag har fått. Jag vill säga några ord beträffande kadmiumgödsel. Jag vill beröra frågan från en helt annan infallsvinkel än vad tidigare debattörer har gjort. Mindre än en tredjedel av Sveriges bönder tar jordprover på sina åkrar. Om de gjorde detta i större utsträckning skulle vi få bukt med en stor del av övergödslingsproblemet. Jag har inga siffror på detta, och jag är medveten om att jag har tunt på fötterna. Jag vill uppmana regeringspartierna att titta på möjligheten att utbilda bönderna i att utnyttja jordprover. På det sättet kan bönderna få en lägre kostnad för inköp av gödsel, och volymen blir totalt sett mindre. Jag tror att detta skulle ge bättre resultat än att ha en stor argumentation om en liten skillnad i miljöavgifterna. Varje jordprov kostar ca 300 kr. Det är möjligt att detta är en stor barriär och att bönderna inte är beredda att betala. Men jag tror att detta vore intressant.

Herr talman! När det gäller omställningsarealen vill jag bara upprepa vad jag har sagt tidigare. Lantbrukarna har frivilligt gått in i detta program. Christer Windén säger att det inte har funnits alternativ och att bönderna har blivit lurade. Jag tror att alla var väl medvetna om att det fanns förhoppningar och önskemål om att det hela skulle gå snabbare än vad det har gjort. Jag tycker inte att man kan lasta vare sig bonden, regeringen eller oss som fattat beslutet. Men problemen kvarstår. Det är därför situationen är litet komplicerad, och det är därför regeringen har valt att göra en rimlig avvägning. Regeringen har då lagt förslaget om återbetalning av 2 000 kr mot att arealen därefter släpps fri. Omställningsarealen ingår i förhandlingarna med EG som jordbruksmark. Jag vill bara erinra om detta. Jag har uppfattat att jordbruksministern har begärt ordet. Han har kanske några kommentarer till det beslut som nu skall fattas med anledning av att Ny demokrati har stött Socialdemokraterna. Christer Windén talar vidare om en isolerad marknad. Det är väl inte riktigt sant? Trots detta utsätts den svenska marknaden för dumpning av produkter utifrån med hjälp av andra länders skattebetalare. Riktigt isolerat är Sverige dock inte. Jag tror också att Christer Windén är medveten om behovet av att göra en så snabb anpassning som möjligt för att ge svenska producenter så lika förutsättningar som möjligt. Det gäller att vara konkurrenskraftig när Sverige blir medlem. Det är inte fråga om att gå med och sedan börja anpassa sig. Det vore förödande. Nu är, tack och lov, verkligheten sådan i dag att producenterna redan har förberett sig. Investeringar och andra förberedelser har nämnts för att vara med på ett vettigt sätt. Christer Windén talar vidare om jordprover. Nog är en mycket stor del av arealen är föremål för provtagningar. Det har visat sig vara lönsamt. Vi kan konstatera att det sker en i stor utsträckning anpassad gödsling i Sverige i dag. På det området ligger Sverige väl framme.
Herr talman! Ingvar Eriksson säger att det inte är bondens eller regeringens fel. Vems fel är det då? Finns det fler? Ny demokrati har i det här fallet inte stött Socialdemokraterna, utan det är Socialdemokraterna som har stött Ny demokrati. Jag håller helt med Ingvar Eriksson att vi skall ha lika möjligheter vid ett inträde i EG. Men det finns ingen anledning att påstå att vi skall ha lika möjligheter och samma villkor innan Sverige blir medlem. Däremot skall vi göra en anpassning som är så långtgående att det blir ett minimalt behov av övergångsregler vid själva inträdet. Jag vidhåller, Ingvar Eriksson, att så länge Sverige utgör en isolerad marknad, har vi möjlighet att hålla oss på de nivåer på vegetabilieodlingen som vi själva finner lämpliga. Genom att höja inkomsterna till en oproportionerligt hög nivå kommer det svenska jordbruket inte att bli konkurrenskraftigt. Det blir tvärtom. Det är under tuffa förhållanden som konkurrenskraftiga bolag skapas. Jag är övertygad om att när Sverige blir medlem i EG kommer svenska bönder att ha en utomordentligt god chans att hävda sig. Det har vi redan sett på de siffror som åtminstone jag har fått av olika organisationer. Slutligen vill jag säga, som Ingvar Eriksson inledningsvis sade, att man skall bilda sig sin uppfattning och fatta sitt beslut i huvudsak med ledning av de informationer som propositionen innehåller. Det skall inte ske genom korridorsnack eller genom någon annan information som kommer på ett sådant sätt att man får anledning att betvivla dess riktighet.
Herr talman! Christer Windén säger att det inte är nödvändigt med lika villkor innan Sverige kommer in i EG. Men jag tror att det är ganska viktigt att man har så lika villkor som möjligt. Det är nämligen inte lätt att snabbt göra kast som är av sådan art som här krävs. Att man i EG har gått in för arialstöd och sänkta prisnivåer gör det väldigt svårt för oss i Sverige att vänta med en anpassning till det. Det är bara ett av flera exempel. Christer Windén säger att man skall ha tuffa villkor för att kunna leva upp till anpassningskravet. Jag vill erinra om att de villkor som i dag finns redan är mycket tuffa. Vi kan ju se att många producenter har bekymmer, så nog är det tufft. Christer Windén talade tidigare om att regeringen skulle varit ute i tid, och han ironiserade litet över att regeringen inte har majoritet och att man därför borde ha tagit upp frågan till beslut redan i våras. Det kanske är riktigt att beslutet borde ha fattats redan i våras, men förhoppningen fanns att slippa uppleva att Ny demokrati skulle så att säga välta ett sådant förslag, i synnerhet om man tror på Christer Windéns ord att han har en positiv inställning till att man i svenskt jorbruk skall få chansen till ett besked i tid. Vi har aldrig räknat med att man inom Ny demokrati skulle överväga att välta ett sådant beslut. Nu gör Ny demokrati tack och lov inte det heller, så problemet finns ej.
Herr talman! Jag delar Ingvar Erikssons uppfattning att det skall vara lika villkor. Men lika villkor innebär att man har samma principiella inställning till jordbrukspolitiken. Det betyder att Sverige ansluts med ett system som liknar CAP reformen, vilken innebär bl.a. arealbidrag. Detta är ett avsteg från det beslut som fattades 1990. Lika villkor på en isolerad marknad betyder däremot inte att man måste ha samma prisnivå. Jag hävdar fortfarande att det hade varit rätt att fatta detta beslut i våras. Jag är glad över att Ingvar Eriksson delar min uppfattning i denna fråga. Anledningen till att jag drog upp detta är principen. Jag hade inte på något sätt tänkt att jag skulle hålla regeringen i ett slags ovisshet om Ny demokratis inställning i den här frågan. Men det handlar om principen, och principiellt är det först nu som det här beslutet -- om beslutet nu fattas här i dag i riksdagen -- kommer att träda i kraft.
Herr talman! Jag tycker att Christer Windén skall bestämma sig. I sitt första inlägg sade han att Ny demokrati stött Socialdemokraterna. Han ville också förklara varför, eftersom det inte var så vanligt. I sitt nästa inlägg sade han att Socialdemokraterna stött Ny demokrati. Man bör väl ha en enda uppfattning om det. Sanningen är väl att våra olika utgångspunkter sammanjämkades till en majoritetskrivning i utskottet, så det behöver vi inte tvista om. Christer Windén är tvetydig på annat sätt också. Å ena sidan säger han att Sverige är en isolerad marknad, på grund av gränsskyddet, och att vi kommer att förbli det tills vi blir medlemmar i EU. Å andra sidan säger han att Sverige redan före medlemskapet, trots att Sverige är en isolerad marknad, måste anpassa sig till det som finns utanför denna isolerade marknad. Jag förstår inte det resonemanget, speciellt inte med tanke på vad Ny demokrati tidigare sagt. I vissa sammanhang hävdar Ny demokrati också fortfarande att marknaden skall få större spelrum och att bl.a. bidragsberoendet skall bort. Ny demokrati har ju bidragit till att mycket stora bidrag kommer att ges. Nya subventioner kommer att ges lantbruket. Jag fick inget svar på min fråga av Ingvar Eriksson, men jag håller inte för otroligt att kanske Christer Windén och Ny demokrati har räknat ut vad den här politiken egentligen kostar och hur mycket spannmålsöverskott som den här politiken medför. Vad kostar det för Sverige i det korta perspektivet och i det längre EU-perspektivet, både i form av avgiftens storlek och i form av den delfinansiering som jordbrukspolitiken i EG-perspektivet faktiskt medför? Det skulle vara intressant att höra något slags prognos i båda fallen.
Herr talman! Vem som stöder vem, Margareta Winberg, är egentligen inte särskilt viktigt. Om det känns bättre för Margareta Winberg tar jag tillbaka mitt uttalande i den saken -- Socialdemokraterna är ju trots allt något större. Vad gäller den isolerade marknaden, tror jag att vi kan vara ganska överens om att Sverige är en isolerad marknad. Men anledningen till att Ny demokrati stött regeringen i anpassningsarbetet är att vi i Ny demokrati vill att Sverige vid tidpunkten för ett medlemskap skall ha en jordbrukspolitik som principiellt och regelmässigt ungefär överensstämmer med den politik som bedrivs inom EG och som benämns CAP. Prisnivåerna måste inte överensstämma exakt. Jag delar också Margareta Winbergs uppfattning att det här egentligen är ett steg i fel riktning, vilket jag erkänner vitt och brett. Vore det inte för ett eventuellt EG-medlemskap skulle vi inte ha accepterat en sådan här förändring av jordbrukspolitiken. I Ny demokrati har vi gjort denna eftergift, därför att vi tycker att EG medlemskapet är viktigare än små förändringar i den svenska jordbrukspolitiken.
Herr talman! Det är att underskatta förändringarna att kalla dem för små. De är i själva verket ganska omfattande och leder, precis som Christer Windén sade, i en helt annan, felaktig riktning. På den punkten är vi också överens. Jag fick inget svar på frågan om nivån på överskottet och om kostnaden för denna, som vi båda tycker, felaktiga politik.
Herr talman! Jag är inte förberedd på den frågan. Det krävs bl.a. litet beräkningar. Men kanske jordbruksministern kan svara på frågan. Jag har ingen aktuell siffra.
Herr talman! Jag begärde ordet i denna debatt i huvudsak för att svara på några frågor och kommentera det som har sagts. Christer Windén frågade om återbetalningskravet, och han nämnde själv att han hade tunt på fötterna när han frågade. Jag skulle gärna i fortsättningen försöka utforma propositioner mer likt raggsockar om det skulle hjälpa. Men det är inte så lätt att i propositionen täcka alla behov i det sammanhanget. Mycket av underlaget ligger i andra handlingar, exempelvis våra positioner inför När vi fattade beslutet 1990, kunde vi se att den svenska spannmålsproduktionen både volym och prismässigt kom att pressas nedåt. Konkurrenskraften skulle då vara förhållandevis hög vad gäller alternativ produktion. Genom ansökan om EG-medlemskap, ett sannolikt sådant, är spannmålsproduktionen i Sverige något mer lönsam. Det ställer saken i ett nytt sken. En återbetalning med 9 000 kr till dem som fullgjort alla skyldigheter, utom kravet på varaktig omställning, synes orimlig, medan en fullständig eftergift också tycks orimlig. Man skall komma fram till ett belopp någonstans däremellan. Bedömningen är politisk, och det är svårt att exakt säga vad man kommer fram till. Men enligt en bedömning tycks 2 000 kr vara ett rimligt belopp. I detta anförande hade jag tänkt ta upp tre områden, nämligen frågorna som rör miljön, ekonomin och landsbygden. Margareta Winberg tog upp miljöfrågorna ganska mycket, och som vanligt finns det en strävan från Socialdemokraterna att blanda samman regleringsavgifter och miljöavgifter. Margareta Winberg påpekar att vi har sänkt kostnaden på handelsgödsel, och det är i och för sig sant. Vi har tagit bort regleringsavgifterna, men inte några miljöavgifter. Om man jämför handelsgödselns kostnad med spannmålspriset -- det är egentligen där jämförelsen skall göras -- finner man att handelsgödseln i dag är ett dyrare produktionsmedel än den var före 1990 års beslut, under en period då Socialdemokraterna hade huvudansvaret för den här politiken. När det gäller fosforavgift och kadmiumavgift har utredningen på Jordbruksverket kommit fram till att avgiften på handelsgödselfosfor egentligen inte är särskilt miljömässigt betingad. Handelsgödselfosfor påverkar inte miljön negativt, utan lägger sig i marken. Det är därför som vi har gjort om fosforavgiften -- dvs. den mängden pengar -- till en kadmiumavgift. Det är riktigt, som har nämnts i debatten, att vi lägger den på en nivå som i stort sett motsvarar fosforavgiften, men vi säger att man redan 1995 bör titta på detta och eventuellt skärpa avgiften. Jag tycker -- det vill jag understryka -- att det är viktigt att tala om det. Vi vill i princip komma mycket långt när det gäller att reducera kadmiuminnehållet i fosforgödsel, men det finns tekniska bekymmer att göra det mycket snabbt. Därför kan det vara fel att lägga på en alltför hög avgift i dag. Men att signalera att en hög avgift kan komma om man inte anpassar sig tillräckligt snabbt är ett korrekt budskap. Jan Jennehag var inne på hur det går i EG förhandlingarna. Vi gör den bedömningen att vi kan behålla den typ av avgifter som vi har när vi går in i EG. Men jag gör också den bedömningen att det i dag finns ett betydande stöd i EG-kretsen för tanken att gå vidare i miljöarbetet. Jag finner ett mycket stort stöd för våra ambitioner, framför allt i de norra och nordvästra staterna i EG. Jag känner på mig att de nordiska länderna kommer att spela en betydande roll i fråga om att skärpa miljöarbetet i EG -- även om vi skall vara klara över att detta arbete är ganska jobbigt och går ganska trögt. Så går jag över till den ekonomiska bedömningen. Vi har förändrat en del av politiken, och det är betingat av de anpassningar till EG:s kommande jordbrukspolitik som vi har känt oss nödsakade att göra. I det sammanhanget nämner vi i den här propositionen att djurbidragen till mjölkkor skall avskaffas fr.o.m. nästa budgetår. Det beror på att vi har underlättat produktionen genom att sänka kostnaderna, som jag har varit inne på tidigare. Vi har tagit bort dels regleringsavgifterna på handelsgödsel, dels proteinavgifterna. Vi kommer alltså på kostnadssidan ner på en nivå som i stort sett motsvarar den man har i EG. Det är rimligt att sträva efter att få bort bidrag som inte finns i EG-sammanhang. I grundalternativet finns inget bidrag till mjölkproduktion. Däremot finns det bidrag till mjölkkor i de områden som kallas ''less favoured areas'', eller mindre gynnade områden. Där har vi positioner både för att använda detta i skogs och mellanbygder i södra Sverige, men också för att behålla stödnivåerna för norra Sverige. Jag tror att Norrlandsbönderna, om några, kan känna sig säkra på att vi driver de här frågorna. Jag vill gärna nämna, att i de kontakter jag nu har både med kommissionen i Bryssel och med regeringar i de flesta medlemsländer är stödet till jordbruket i norra Sverige en av de absolut viktigaste frågorna. Det gäller inte bara jordbruket i Norrland, utan det gäller hela svenska folket, som inte kan tänka sig att ge efter på kravet att fortsätta att bedriva jordbruk i den delen av landet. Frågan om hur stort Norrlandsstödet skall vara har vi anledning att återkomma till i sedvanlig ordning under vårriksdagen. Margareta Winberg säger att djurbidragen avskaffas för att spannmålsproducenterna skall kunna få mer. Det är inte riktigt. Som jag sade, avskaffas djurbidraget till mjölkkor därför att det finns fog för det. Spannmålsproducenterna får ytterligare något stöd genom arealbidrag. Det är viktigt att notera att vi när det gäller mjölkproduktion ligger på en prisnivå som är jämförbar med EG:s, men att Sveriges spannmålspris plus arealbidrag ligger på en ganska mycket lägre nivå än EG:s. Det är alltså inte fråga om överkompensation, utan vi producerar faktiskt billigare i Sverige än vad man gör i EG-länderna. Därifrån går jag över till kostnaderna. Det görs från socialdemokratiskt håll en antydan om att jordbrukspolitiken skulle leda till att kostnaderna ökade för samhället och för statskassan. Jag vet inte vad det grundar sig på. Det skulle vara välgörande om Margareta Winberg och andra företrädare för Socialdemokraterna försökte studera de fakta som finns i sammanhanget. Under de drygt två år som jag har haft ansvar för den här politiken har direktbidragen sjunkit med över 1 miljard kronor. Budgetomslutningen i Jordbruksdepartementet har sjunkit med i stort sett 40 %. Det som kanske är allra viktigast är att nivån på stödet till det svenska jordbruket, som mäts i PSE-tal, har gått ner från 63 % år 1991 till 57 % år 1992. Det förväntas närma sig 50 % under 1993. EG ligger på 49--50 %. Vi har alltså gått ner i stödnivå. Det är viktigt att understryka detta, på grund av Socialdemokraternas ständiga tal om att det har uppkommit nya kostnader. Det är inga nya kostnader. I ett EG-perspektiv kan spannmålsarealen och spannmålsproduktionen i och för sig tänkas öka i Sverige, därför att den är inte uppdelad på olika länder. Då är det väl rimligt att vi skall kunna producera sådant som vi är konkurrenskraftiga på i vårt land. Kostnaden för detta överskott belastar helt EG-budgeten, inte Sveriges budget. Jag kan inte se varför vi skulle låta bli att producera i det sammanhanget. Jag kommer då in på landsbygden. Jag beklagar att socialdemokratin fortfarande inte har någon känsla för landsbygdsfrågorna och jordbruksfrågorna. Socialdemokraterna och Margareta Winberg, som är intresserade av bra miljö, bra livsmedelskvalitet och gott djurskydd, måste väl tycka att det är bättre att vi producerar livsmedel i den goda miljö vi gemensamt har lyckats uppnå i det svenska jordbruket, än att vi överlåter åt Central och Sydeuropa att göra det, där djurskyddet är mycket sämre. Det är viktigt att komma ihåg att jordbruket i Sverige kan producera mycket livsmedel och andra råvaror även i ett framtida EG-sammanhang.

Herr talman! Jag vill svara jordbruksministern att jag faktiskt tycker att det är befogat att kräva ett bättre underlag än den proposition som vi fick i detta fall. Det handlar inte om raggsockor eller tunna strumpor. Jag skulle kunna vara elak och säga att det inte handlar om kvantitet, utan om kvalitet. Men det vill jag inte säga, därför att det skulle nästan vara förolämpande. Jag vill i stället säga att det inte handlar om volymen, utan om sakinnehållet, speciellt när det gäller EG. Det fanns alltså inget underlag, i varje fall inte vid den tidpunkt då jordbruksministern var i jordbruksutskottet -- vi fick inga svar. Jag skulle vilja ställa en fråga med anledning av jordbrukspolitiken i dess helhet, som jordbruksministern berörde: Anser jordbruksministern att det finns någon ambition inom EG att förändra jordbrukspolitiken i stort, enligt de principer som 1990 års livsmedelspolitiska beslut i Sverige står för?
Herr talman! Vi skulle kunna diskutera underlaget för beslutet länge. Jag kan bara konstatera att utskottets majoritet har kommit fram till att det behövs mer underlag. Det är synd att vi inte kan fatta ett beslut i dag -- det hade varit bra tidsmässigt. När det gäller ambitionerna i EG att förändra jordbrukspolitiken i stort vill jag gärna säga att det finns sådana ambitioner på väldigt många håll, t.ex. inom kommissionen, där man är medveten om kostnadsproblemen och där man ser bekymret med alla regleringarna. Men också många medlemsländer har sådana ambitioner. Jag var så sent som den här veckan i Storbritannien och samtalade då med den brittiska jordbruksministern. Hon har ganska klara ambitioner precis i den riktning som vi i Sverige har försökt att driva politiken. Jag ser alltså framför mig en förändring av jordbrukspolitiken i EG. Man har där själv sagt att det kommer efter 1995, när de tre år av förändringar som man nu är inne i är slutförda. Jag gör bedömningen att den processen efter hand kanske t.o.m. kan öka i hastighet.
Herr talman! Jordbruksministern gav här ett löfte om bättre utformade propositioner -- åtminstone tolkar jag det så. Det gör jag därför att de som vi har fått under de senaste åren inte precis har framstått som något under av klarhet. Ofta står det att man skall återkomma till någon viss fråga. Vi har i utskottet vid upprepade tillfällen varit tvungna att ringa till departementet för att över huvud taget förstå och tränga bakom de luddiga formuleringarna i propositionerna. Det löftet tackar jag därför för. Kadmiumavgiften ligger enligt vår uppfattning -- och den tycks jordbruksministern dela -- på en låg nivå. Jordbruksministern säger -- och det förvånar mig mycket -- att den skall skärpas 1995. Jag förstår inte hur det skall vara möjligt. Skälet till att vi under hela 1993 så enträget har tagit upp frågan om en kadmiumavgift är att vi vet att man måste införa den före den 1 januari 1994. Sedan går det enligt EES-avtalet inte att göra det. Men när den nu kan införas 1993 tycker vi att det är viktigt att den också blir så bra som möjligt. Hur det då kan vara möjligt att skärpa den vill jag gärna ha en kommentar till. Jag vet att det är en het fråga och att många politiker och kommissionsledamöter tar väldigt allvarligt på den. Frågan gäller om vi får stödja Norrland, vilken nivå vi får ha på stödet, om det skall bestå av både svenska nationella pengar och EG-pengar och om stödet skall kunna utgå i form av ett prisstöd eller på annat sätt. Jag skulle gärna vilja att jordbruksministern utvecklade om det finns något nytt i den frågan. Jag vet att man diskuterar det just i dessa dagar. När det gäller ekonomin hävdar jordbruksministern att kostnaden för statskassan inte ökar. Det beror ju alldeles på vad man jämför med. Jag jämför med det som vi hade tänkt skulle ske under de här fem åren, alltså på den avveckling av regleringssamhället på det här området som vi var överens om 1990. Då måste man ändå hävda att de nya signaler som regeringen nu har hissat och som vi också har fattat beslut om innebär en väsentlig kostnadshöjning jämfört med hur det var tänkt. Jag vill fråga jordbruksministern om han ser något samband mellan ett stort överskott om vi blir medlemmar i EU och den tänkta årliga avgiften. Finns det något slags samband mellan storleken på det belopp vi får tillbaka till bönderna och till regionalpolitiken och storleken på den tänkta årliga avgiften?
Herr talman! Det är klart att vi alla strävar efter så stor klarhet som möjligt, när det gäller både propositioner och utskottsbetänkanden. Jordbrukspolitiken är komplicerad och innehåller en förfärlig massa detaljer. Det är uppenbart att vi i de här sammanhangen ibland inte uppnår den klarhet som man borde sträva efter. Det tror jag att vi alla som har jobbat inom det här området är medvetna om. När det gäller kadmiumfrågan vill jag bara citera vad jag har skrivit i propositionen, där det står ordagrant: ''En utvärdering av avgiften bör ske år 1995 för att bl.a. bedöma avgiftens effektivitet. I detta sammanhang bör även övervägas om avgiften kan höjas för att styra kadmiumhalterna mot - Det viktiga är att vi i och med det här beslutet inför kadmiumavgifter. Jag ser det som en framgång för miljöintressena. När vi har gjort det tror jag att vi har chansen att gå vidare och att vi också har chansen att driva på utvecklingen i andra länder, även i ett EG-perspektiv. För att mycket kort kommentera Norrlandssituationen vill jag säga att jag alldeles nyligen vid ett samtal med den ansvarige kommissionären i Bryssel har fått en hel del vaga synpunkter på det mesta. Kommissionen är försenad i sitt arbete när det gäller jordbruksfrågorna, vilket jag beklagar, och vi väntar fortfarande på många svar när det gäller våra positioner. Men de bästa uttalanden som vi hör är de som gäller Norrlandssituationen. Man säger: Detta måste vi klara på något sätt. Det är visserligen litet svävande men ändå positivt. Vår ambition är en till-hälften-finansiering från EG; det kommer säkert att bli diskussion om det. Rättigheten är det första vi måste ha. Därefter måste vi sträva efter en finansiering från EG:s sida. När det gäller frågan om kostnaderna och volymerna vill jag säga att förhållandena är diametralt motsatta om Sverige kommer att vara en del i den europeiska gemenskapen och om Sverige står för sig självt. I den framtida europeiska unionen har man en gemensam jordbrukspolitik, och i det läget kan inte jag ta ansvar för att säga att inte Sverige skall vara med om att producera de miljövänliga produkter som vi kan och de djurprodukter som vi kan producera med ett gott djurskydd. Vi skall ta den andel som vi kan, eftersom vi faktiskt t.o.m. gör det bättre än en del andra länder. Varför skulle vi inte göra det -- till gagn för den svenska landsbygden och den svenska ekonomin? Där förstår jag mig inte på Margareta Winbergs synpunkt. Det finns enligt EG:s uttalande inga samband mellan volymen i det svenska jordbruket och avgifterna till EG. Avgifterna bedöms på annat sätt.
Herr talman! Jag vet vad det står om kadmiumavgiften i propositionen. Det är det som har gjort mig så förvånad. Jag skulle nog råda jordbruksministern att läsa på litet grand om möjligheterna att höja avgiften -- med hänsyn till EES och även med hänsyn till EU. Min bestämda uppfattning är att det är omöjligt. Vilka möjligheter det finns att höja ambitionsnivån på miljöområdet diskuterar vi bl.a. med Miljödepartementet. Vi har nu fullt sjå med att försvara de nivåer som vi har nått -- det verkar gå dåligt med det. Därifrån till att höja ambitionsnivån är det ett väldigt långt steg. Jordbruksministern säger att det inte finns något samband mellan avgiften och produktionsvolymen. Det är, måste jag säga, väldigt märkligt. Anta att vi blir medlemmar av den europeiska unionen och går in med ett överskott på både mjölk och spannmål -- jordbruksministern säger själv att man kan förutskicka att spannmålsproduktionen i Sverige kommer att öka vid ett medlemskap. Det är i dag 50 % av EU:s totala budget som går till jordbruket runt om i medlemsländerna. Då skulle alltså en ännu större andel gå till jordbruket. I så fall måste man dra in på någonting annat. Alternativet är att man får in mera pengar från medlemsländerna. Då måste man väl ändå säga att det finns ett samband mellan vår överskottsproduktion -- det vi får tillbaka -- och den tänkta avgiften. Hur skall man annars lösa det? Ett alternativ är naturligtvis att man sänker det som går till respektive land men bibehåller 50--55 % av den totala budgeten. Men det skulle vara intressant att höra hur jordbruksministern ser på det. Sedan vill jag också ha ett annat svar -- det är ingen av de övriga borgerliga talarna som har kunnat ge mig ett råd på den punkten. Jag är ibland ute och träffar bönder som vill bygga ut, som vill sätta in fler kor i ladugården och öka sin mjölkproduktion. De säger: Det är nog bäst det, så att vi får en så stor mjölkkvot som möjligt. Hittills har jag allvarligt varnat dem för det. Jag vill bara höra om jordbruksministern delar min uppfattning. Ger jag dem rätt råd?
Herr talman! Jag vill säga två saker. För det första är jag väldigt envis; det tror jag att Margareta Winberg känner till. För det andra lever vi inte i något statiskt samhälle. Vi kommer inte att sluta med att driva miljöpolitik bara för att vi blir medlemmar i EG. Det finns möjligen en del som vill framhålla det, men så är inte fallet. Det är inte självklart att EG:s totala produktion ökar om Sveriges produktion skulle bli litet större. Man lever ju i en ekonomi, med en gemensam konkurrens. Vi har genom en jordbrukspolitik som Margareta Winberg och jag faktiskt delvis tillsammans har genomdrivit i riksdagens jordbruksutskott satt en press på det svenska jordbruket. Vi har uppnått en effektivitet som gör att Sverige är konkurrenskraftigt. I Sverige kan vi t.o.m. producera till lägre kostnader än vad man kan i EG. Detta skall vi naturligtvis utnyttja i ett EG-sammanhang. Allting annat måste vara orimligt. Avgiften till EG beräknas inte på jordbruksvolymen. Avgiften beräknas på grundval av den svenska ekonomin. Avgiften sjunker om den svenska ekonomin skulle bli sämre, t.ex. på grund av att vi producerar för litet livsmedel eller om någonting annat negativt inträffar. Jordbruksproduktionen utgör 2 % av ekonomin i Sverige -- Sveriges jordbruksproduktion utgör ungefär 2 % av jordbruksproduktionen i EG. Den påverkar inte avgiften. Det kan Margareta Winberg, Socialdemokraterna och alla andra vara helt lungna för. När det gäller Margareta Winbergs sista fråga har vi samma ståndpunkt. Om vi tvingas att tillämpa gårdskvoter måste de i huvudsak vara baserade på ett historiskt material. Jag hoppas att vi slipper detta, men det kan bli tvunget när det gäller mjölkproduktionen. En utbyggnad i dagsläget garanterar inte någon högre kvot i framtiden.
Herr talman! Jordbruksministern sade att det finns vissa tekniska svårigheter att redan i dag bestämma att det skall vara ett lägre kadmiuminnehåll i handelsgödsel än vad som nu är föreslaget. Vad är det för svårigheter? Det kan knappast gälla tekniken för att mäta och kontrollera halterna i det som importeras och säljs i Sverige. Jag tror att jordbruksministern med tekniska svårigheter avser läget i EU-förhandlingarna och att det i det sammanhanget är svårt att komma med någonting annat än den nivå som i praktiken redan är uppnådd. I så fall förhåller det sig precis som jag befarade i mitt huvudanförande.
Herr talman! När man skall fastställa en avgift som skall styra mot lägre kadmiumhalter skall man naturligtvis titta på vilka omedelbara effekter den kan få och om avgiften är rimlig i förhållande till de råvaror och den teknik som används. Dessa frågor har vi beaktat när vi har bedömt avgiftens storlek i dagsläget. Men därmed har jag inte sagt att avgiften inte skulle kunna bli högre i ett framtida perspektiv.
Herr talman! Den avgift som har bedömts rimlig är en avgift som icke skall innebära ytterligare kostnadsbelastning för svenskt jordbruk och för konsumenterna. Detta står i betänkandet och i propositionen. Då återkommer jag till det som jag sade i mitt huvudanförande. Vad är detta för ekonomiskt styrmedel? Det innebär vare sig morot eller piska och har därmed ingen styrande effekt. Det som jordbruksministern hotar med är att regeringen, om halterna inte sänks automatiskt, kan överväga att höja avgiften för att styra kadmiumhalterna mot ännu lägre nivåer. Med ännu lägre nivåer avses tydligen det som redan i dag har uppnåtts. Detta är icke styrande politik. Detta är låt-gå-politik. Man hoppas att det nog skall fixa sig så småningom.
Herr talman! Jag tror inte att Jan Jennehag riktigt har förstått innehållet i förändringen av avgift på handelsgödsel. Det är riktigt, som det står i betänkandet och i propositionen, att detta beslut inte innebär någon ökad avgiftsbelastning. Man förändrar nämligen avgiften på fosfor, eftersom kadmium finns i fosforgödsel. Det skall vara en avgift på fosforgödseln, som i stort sett är lika stor som den avgift vi i dag tar ut på fosfor, men den skall beräknas på kadmiuminnehållet. Om man skulle höja avgiften ytterligare blir det svårt för Sverige att skaffa råvaran till rimlig kostnad, eftersom den är begränsad och Sverige är en ganska liten marknad. En signal om en höjning är given. Jag tror att producenterna kommer att göra vad de kan för att efterleva detta. Det ligger en liten uppmaning, ett litet hot, i formuleringen att avgiften kan tänkas höjas senare. Vi får inte slå oss till ro med att man i andra länder godkänner höga kadmiumnivåer i råvaran. Den råvara som vi importerar kan renas, men det är mycket dyrbart.
Herr talman! Jag konstaterar återigen att jordbruksministerns utgångspunkt har varit att kostnadsbelastningen inte skall öka när kadmiumhalterna skall styras mot en lägre nivå. Det är ett pedagagogiskt problem för jordbruksministern att förklara, och för mig att fatta, att detta innebär en styrning. Detta är att avstå från styrning.
Herr talman! Jag erkänner att det är ett pedagogiskt problem. Det är möjligt att min förklaringskonst har sina brister. Kanske gäller det även Jan Jennehags fattningsförmåga. Vi avskaffar en avgift som fullständigt okänsligt tas ut på fosfor och som har inbringat i storleksordningen 30 miljoner kronor. Därmed låter vi inte jordbruket få minskade kostnader. Vi låter avgiften vara kvar, men vi lägger den på det farliga i fosforgödseln, nämligen kadmiuminnehållet. Vi säger att denna avgift kan minskas om man tar bort kadmiuminnehållet. Då får detta naturligtvis en styrande effekt. Den andra avgiften styrde möjligen mot en mindre fosforanvändning. Denna avgift styr naturligtvis mot användning av fosforgödsel med ett mindre kadmiuminnehåll. Jag hoppas att åtminstone någon fattar vad detta innebär, även om inte Jan Jennehag gör det.
Herr talman! Vi har alla att arbeta med de fattningsgåvor som har givits oss. Så långt den svenska allmänheten och de svenska lantbrukarna kan begripa innebär en avgift icke en aktiv styrning om gränsen sätts på en högre nivå än vad som i dag är en genomsnittlig nivå för innehållet av kadmium. Det är inte konstigare än så.

Herr talman! Om gränsvärdet ligger vid ett genomsnittsinnehåll innebär det att en del gödsel innehåller lägre halter och en del väsentligt högre. Det är inte gödslet med de låga halterna som är problemet utan det med de höga halterna. Detta gödsel drabbas av den här avgiften. Det blir en klar styreffekt. Jag tror att denna avgift får en bra effekt. Men vi har inte trott mer på den än att vi direkt i propositionen skriver att vi 1995 skall utvärdera effekten och se om det behövs ytterligare skärpta åtgärder.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

Han har pekat på att man inte kategoriskt skall avvisa användningen av gamla valkuvert. Utskottet har funnit att det är en mycket befogad anmärkning. Utskottet tillstyrker motionen. Vi har t.o.m. gjort ett förslag till ändring i lagstiftningen, som ligger helt i linje med vad Knut Billing har föreslagit. Den andra motionen, som Harriet Colliander talade om, har vi kommenterat utförligt. Den motionen får den längsta kommentaren av utskottet. Vi hänvisar till att det pågår överläggningar om ändrade bestämmelser. Harriet Colliander pekar på att ett parti som t.ex. inte deltar i landstingsvalet ändå skall få sina valsedlar utdelade, vilket kan synas vara litet märkligt. Man måste emellertid ha klart för sig hur den svenska valadministration fungerar.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

Herr talman! När den här propositionen kom var reaktionen från vår sida ganska positiv. Därför väckte vi inte heller någon motion. Behovet av ökad insyn i det växande antalet kommunala bolag har av många i Sverige ganska länge upplevts som angeläget. I en del kommuner har de senaste decenniernas bolagisering utgjort en standardlösning på en rad olika problem. Man har velat åstadkomma en snabbare beslutsprocess genom att föra över en del av beslutsmakten till en verkställande direktör. Man har också velat plocka ut vissa verksamheter från fullmäktiges budget och göra dem självfinansierande. Sist men inte minst verkar kommunerna i vissa fall vilja komma ifrån den offentlighetsprincip som gäller för kommunal verksamhet och den störande offentliga debatten genom att utnyttja de privaträttsliga villkoren. Det här har varit en olycklig utveckling för den kommunala demokratin. Den har gett möjligheter till smygsubventioner av verksamheter utan särskilt god insyn. Den har också gett möjligheter att t.ex. utnyttja bolags representationskonton. Ett sätt att bibehålla offentlighetsprincipen för den här typen av verksamhet skulle ha varit att införa principen även för privata företag. Det har utretts i ett par omgångar, men det har hittills inte lett till några åtgärder. Den väg som nu väljs innebär att man ökar insynen i de företag där kommuner och landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande. Den vägen förefaller framkomlig. Min gissning är emellertid att detta steg kommer att intensifiera debatten om insynen i privatägda företag. Nästa steg bör bli förstärkningar även av den insynen. Frågan kommer nämligen att resas om varför det bara skall finnas insyn i de bolag där kommunerna har ett rättsligt bestämmande men där det finns privata intressen. Svaret är givetvis att offentliga medel används för att skapa bolaget. Man kan också säga att det i verksamhet som är av samhällelig karaktär och där allmän moral och laglydnad borde övervakas också skulle behövas offentlig insyn, även om verksamheten råkar vara privatägd. Inte minst cirkusen med fallskärmar pekar framåt mot ett behov av en sådan insyn. Konstitutionsutskottet har också tidigare understrukit vikten av förbättrad offentlig insyn i privata företag och stora organisationer. Under behandlingens gång har vi fått brev och telefonsamtal som har gjort oss uppmärksamma på att det finns en tendens i propositionen till att man med den ena handen vill ta tillbaka den offentlighet man ger med andra handen, särskilt när det gäller att skärpa skyddet för de kommunala företagens och de enskildas ekonomiska intressen. Dit hör den begränsning av meddelarskyddet som ges. Något eftertryckligt förbud mot efterforskning finns inte. Oklarheter råder om huruvida en arbetstagare som lämnar ut sekretessbelagda uppgifter kan bli skadeståndsskyldig. Det finns inte heller något starkt skydd för den som lämnar ut uppgifter mot att bli uppsagd på grund av illojalitet. Utskottet har insett dessa problem och säger att frågan om meddelarskyddet kan bli föremål för utredning. I min meningsyttring har jag sagt att vi faktiskt redan borde ha begärt en sådan utredning i enlighet med kraven i den socialdemokratiska motionen. Man minskar också en del av handlinsoffentligheten genom att kraftigt förlänga sekretesstiden för handling som anger villkor i avtal som rör förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet. Sekretesstiden förlängs i det här fallet från två till fem år. Skälet är att man vill ha samma villkor som hjälp för de statliga affärsverken på grund av ett initiativ som ursprungligen togs av Försvarets materielverk. Om man skall införa en offentlighetsprincip för kommunala företag bör det första steget gälla att offentlighetsintresset bör ha företräde. Försiktighet bör iakttas när det gäller att införa ökad sekretess. Det är först när verkliga problem uppstår som man bör överväga en lagskärpning. I denna del tycker jag att Ingela Vi har också blivit uppmärksammade på att med den definition som har getts av rättsligt bestämmande inflytande måste samtliga bolagsmän i ett handelsbolag vara kommunala företrädare, om offentlighetsprincipen skall gälla. Risken är nu att vi får se ett antal kommunala företag omvandlas till handelsbolag med ett inslag av icke-kommunala delägare. Skulle detta problem uppstå har vi all anledning att i ett senare skede återkomma på ett eller annat sätt.

Herr talman! I förra veckan behandlade vi i kammaren ett betänkande som handlade om kommunala frågor och som har ett mycket nära samband med det betänkande vi behandlar i dag. Vi hade i förra veckans betänkande ett yrkande när det gäller kommunala bolag. Vi anförde där att det är viktigt att den kommunala verksamheten i största möjliga utsträckning bör ske i nämndform. Vi framhöll att kommunerna inte får använda bolagsform för att kringgå den kommunala kompetensen eller för att minska den demokratiska insynen i och kontrollen av verksamheten. Det vi behandlar i dag, nämligen frågan om handlingsoffentligheten i kommunala företag, innebär ett viktigt steg på vägen mot ett säkerställande av den demokratiska insynen och kontrollen i de kommunala bolagen. Återigen är det viktigt att understryka att det gäller ett undantag i den kommunala verksamheten, vilken företrädesvis skall ske i nämndform. Det är ganska märkligt att vi så sent som 1992 i den nya kommunallagen reglerade de kommunala bolagens verksamhet och att vi först i dag får bestämmelser som gäller insyn och kontroll av kommunala bolags verksamhet. När man tittar på de kommunala besluten alltsedan den nya kommunallagen trädde i kraft, finner man att det i kommunfullmäktige inte precis varit en uppsjö av beslut som innebär att några steg tagits i riktning mot en ökad insyn och kontroll för medborgarnas räkning. Därför är det viktigt att vi nu lagreglerar på ett tydligare sätt vad kommunerna har att rätta sig efter. Som Bengt Hurtig tidigare sade har det faktiskt funnits en hel del tendenser till att de kommunala bolagen använts som medel för att dölja verksamheter och beslut för medborgarna. De har också varit ett verksamt medel när det gällt att handskas friare med medborgarnas skattepengar och att skaffa sig en VD-post eller styrelsearvoden som det inte varit möjligt att skaffa sig i en normal kommunal verksamhet. Det är alltså en viktig demokratisk principfråga som vi i dag skall fatta beslut om. Medborgarna skall kunna kontrollera hur deras pengar används och hur deras förtroendevalda förvaltar sina uppdrag. Det finns faktiskt en stor skillnad när det gäller behovet av insyn i kommunala respektive privata bolag. De kommunala bolagen handskas ju med medborgarnas skattepengar. Därför finns det anledning att ha bestämmelser om att medborgarna skall ha insyn. Detta gäller alltså inte de privata bolagen. Vi har faktiskt skilda regler för hel och delägda företag. Men det betyder inte att kommunerna för den skull skall strunta i hur det går med insynen och kontrollen i de delägda bolagen.

Det är viktigt att bevaka effekterna av att det finns skilda regler för hel och delägda företag och stiftelser, så att den här möjligheten till olika insyn inte utnyttjas i felaktiga syften. Detta tar utskottet upp i sin skrivning. Bengt Hurtig tog upp frågan om tillämpningen av meddelarfriheten i de kommunala bolagen. Frågan tas upp i flera motioner. Utskottet skriver mycket tydligt att frågan bör ägnas fortsatt uppmärksamhet och anser att frågan kan behöva utredas. Vi i utskottet tycker dock att de nya reglerna faktiskt kan behöva prövas innan ytterligare åtgärder vidtas. Det är alltså inte så att utskottet har lämnat detta därhän eller att detta inte har ägnats uppmärksamhet. Tvärtom säger vi att effekterna och konsekvenserna skall följas noga och med uppmärksamhet. I propositionen skriver statsrådet att de rättsliga möjligheterna till insyn och kontroll inte skall vara beroende av i vilken form kommuner och landsting bedriver sin verksamhet. Utskottet ansluter sig helt och fullt till den uppfattningen och anser att föreslagna bestämmelser är ett mycket gott steg på vägen beträffande medborgarnas möjligheter till insyn. Vi har med detta beslut faktiskt förbättrat demokratin när det gäller insyn och kontroll för medborgarna ute i kommuner och landsting. Herr talman!

Herr talman! Jag vill bara understryka det jag sade i mitt första anförande, nämligen att bakom detta betänkande står ett helt enigt utskott, och att utskottet på flera punkter understryker vikten av att följa utvecklingen i de kommunala bolagen, hanteringen av offentlighetsprincipen liksom frågan om meddelarskyddet. Det råder alltså inga delade meningar mellan oss där.